Herr talman! Regeringens näringspolitik har i hög grad kännetecknats av planlöshet, passivitet och bristande framtidstro. Visserligen är det finansiellt stora insatser som den borgerliga regeringen gjort, men de har skett på den privata företagsamhetens villkor och utan långsiktig planering. Framtidsinriktningen, som är ett dominerande inslag i socialdemokratins näringspolitik, saknas helt i regeringens näringspolitiska satsningar. Jag skall belysa detta. Industriproduktionen kommer enligt regeringens egna bedömningar att under 1978 minska för fjärde året i följd. Man får gå tillbaka mycket långt i den ekonomiska historien för att hitta någon motsvarighet. Aktiva åtgärder för att ändra på detta förhållande lyser med sin frånvaro i regeringens politik. Investeringarna kommer enligt regeringens egna bedömningar att minska med 15 96 1978. Det är en dramatisk nedgång. Än mer dramatisk blir den, om man tar hänsyn till att investeringarna minskade lika mycket förra året. Det är alltså fråga om en minskning med 30 96 på två år. Några aktiva åtgärder för att råda bot på detta sätts inte in från regeringens sida. Sysselsättningen minskar i den svenska industrin med ca 70 000 personer under 1977 och 1978 enligt regeringens egna beräkningar. Det var ju inom industrin som huvuddelen av centerns 400 000 nya jobb skulle skapas, men det kanske är ofint att nu påminna om detta ogenerade löfte, när man från centerhåll tagit tillbaka detta löfte och förvandlat det till enbart ett riktmärke. På flera områden där den borgerliga regeringen har ingripit — eller låtit bli att ingripa — visar sig nedgång, stagnation och avveckling. På ett oroande sätt präglar uppgivenhet regeringens agerande. Det verkar som om varje analys, varje utredning måste leda till neddragningar eller avveckling. Det verkar som om den borgerliga regeringen vill lösa industrins problem genom att planlöst ge uppehållande subventioner och lägga ner, i stället för att planmässigt bygga upp. Den borgerliga regeringen har som vi ser det från socialdemokratiskt håll blivit något av en avvecklingsregering. Det är allvarligt i en tid då Sverige skulle behöva en regering som byggde upp och planerade för framtiden. Jag skall peka på några av de områden jag tänkte på. Bostadsbyggandet sjönk förra året till en rekordlåg nivå. Det innebär stora mänskliga och sociala problem för de människor som söker en bostad. Regeringen har gett oss bostadsbristen tillbaka. Men det innebär också förödande konsekvenser för sysselsättningen inte bara bland byggnadsarbetarna, utan det låga bostadsbyggandet får också allvarliga återverkningar inom en rad industribranscher. Bostadsbyggandet fungerar ju som en motor för ekonomin i vårt land. Det gäller efterfrågan på en mängd saker som man behöver för bostadsbyggande och för att sätta bo. Det gäller också arbetstillfällen för många småföretagare, t.ex. åkare och mindre byggnadsfirmor. Regeringen såg passivt på nedgången under hela förra året utan att ingripa. Många varnade, men regeringen lyssnade inte. När det gäller tekoindustrin fortsätter den lavinartat ökade importen att slå ut svensk produktion. Vi har upprepade gånger krävt en samlad plan för den svenska tekoindustrin, men ingenting händer. Regeringen har nu lagt ett förslag om inrättandet av ett statligt tekoföretag. Men redan vid starten diskuterar man en sysselsättningsminskning i detta företag under 1979 på mellan 1 500 och 2 000 personer. Olika uppgifter cirkulerar om nedläggning av fler fabriksenheter. Inom varvsindustrin pågår ett omfattande program för strukturanpassning. Men nu får vi allt oftare i tidningarna läsa att man inom regeringen diskuterar ytterligare kraftiga neddragningar. Uppgifter förekommer om nedläggning av både ett och två stora varv. Den diskussion som i stället bör föras är hur vi med en alternativ produktion vid varven kan slå vakt om sysselsättningen där och ta till vara det stora kunnande som finns i varvsnäringen. Inom gruvindustrin är situationen mycket allvarlig. Från LKAB:s sida har man begärt pengar för olika former av investeringsoch miljöarbeten som är nödvändiga för sysselsättningen. Men något besked har regeringen emellertid inte kommit till. Enligt vår mening måste sådana och andra insatser göras för att rädda sysselsättningen i gruvorna. Vi har lagt fram ett 7 punktsprogram för gruvindustrin. Nu har många månader gått förlorade till följd av regeringens passivitet. Detta får som påföljd att sysselsättningen nu äventyras för tusentals människor i malmfälten. Våra tillgångar av uran utgör en av våra rikaste naturresurser. Här agerar regeringen. Men agerandet går ut på att till varje pris stoppa en brytning av uran. Ja, man t.o.m. stoppar undersökningar om hur stora dessa tillgångar är. Det är allvarligt för vår industriella utveckling att missa en så betydelsefull möjlighet till arbete och exportinkomster. När det gäller specialstålindustrin är det nödvändigt med aktiva insatser för att de svenska specialstålverken skall kunna hävda sig i fråga om specialisering, marknadsföring och utveckling. Socialdemokratin har därför begärt att regeringen lägger fram ett strukturprogram för stålindustrin. Men regeringen har inte heller här kunnat samla sig till ett beslut. På det energitekniska området har vårt land genom stora insatser från samhällets sida och ett omfattande utvecklingsarbete nått fram till en internationellt sett mycket hög nivå. Detta gäller bl.a. kärnkraftsindustrin. Denna avancerade industri vill nu kretsar inom regeringen med ett penndrag radera ut. Min fråga är: Finns det ingen i regeringen som längre värnar om vår industriella framtid? Finns det inte ett enda statsråd som känner skamsenhet och oro över regeringens alla underliga turer i energipolitiken? På punkt efter punkt kan vise hur väsentliga delar av vårt näringsliv, när de blir föremål för regeringens ingripande, inriktas på nedtrappning och avveckling. Mot den bakgrunden får arbetarrörelsens paroller om arbete, trygghet och utveckling nästan en polemisk innebörd. Den nuvarande regeringspolitiken kännetecknas ju i hög grad av ökad arbetslöshet, ökande otrygghet och avveckling. Det är också kring temat arbete, trygghet och utveckling som vårt budgetalternativ i mycket hög grad är koncentrerat. Vi säger: Bryt pessimismen och ödestron! Vi måste i stället redan i dag börja bygga för vår framtid. Vi skall investera oss ur de ekonomiska svårigheterna. Att öka investeringarna skapar inte bara ett bättre samhälle i framtiden, det ger också människorna jobb i dag. Satsa på byggandet! Bostadsbyggandet måste snabbt komma i gång igen och öka. Satsa på den energiindustri vi har, minska oljeberoendet! Många jobb som annars skulle vara hotade räddas på det sättet. Men detta är endast en begränsad del av effekterna. På sikt är naturligtvis det viktiga att ha ett fast underlag för den svenska industrins framtidsplanering. En viktig del i denna planering är att det kommer att finnas energi, och till rimliga priser. Det finns en rad tunga industrier av stor betydelse för vårt land där energikostnaderna betyder lika mycket som eller mera än arbetskostnaderna. Men det är alltid lönekostnaderna den borgerliga regeringen skäller på. Satsa på investeringar i de statliga affärsverken! Det ger jobb, t.ex. inom verkstadsindustrin, stålindustrin men också inom varvsindustrin. Varför inte passa på att utnyttja de resurser som finns i vårt land? Jag antar att regeringen inte tycker det är bättre att människor går arbetslösa. Den tekniska utvecklingen är avgörande för vår industris konkurrenskraft. Därför bör det tekniska forskningsarbetet stödjas. I många fall har den tekniska utvecklingen stimulerats av ett nära samarbete mellan statliga myndigheter och forskare inom industrin. Man kan säga att staten ”beställde” nya tekniska produkter som utvecklades och producerades av industriföretagen. Inom energiområdet var det t.ex. ett samarbete mellan vattenfallsverket och ASEA som ledde fram till ett högt utvecklat kraftöverföringssystem med transformatorer, turbiner och annan tung utrustning, som också fått stora framgångar på exportmarknaden. Inom teleområdet har kontakter mellan televerket och L M Ericsson gjort det möjligt att utveckla telesystem som gett oss dels hög telefontäthet och rimliga teletaxor i landet, dels en för hela vår samhällsekonomi mycket betydelsefull export av t.ex. telefonväxlar. På liknande sätt finns det andra områden inom den gemensamma sektorn som har behov av nya högt utvecklade tekniska produkter. Samtidigt med detta finns det bland forskare, både i industrin och vid högskolorna, ett stort kunnande och en vilja att utveckla ny och bättre teknik. Detta bör vi enligt socialdemokratins mening ta fasta på. Genom samarbete mellan samhällets organ — statliga och kommunala — och representanter för industri och forskning kan den offentliga sektorns behov kopplas samman med tänkbara tekniska utvecklingsvägar så att nya produkter kan utvecklas — produkter som både fyller viktiga inhemska behov och kan stärka vår exportmarknad. Detta gäller t.ex. sjukvårdsområdet, där vi har duktiga forskare i medicinsk teknik och där landstingen fungerar som beställare av ny teknik. Genom en samordning av landstingens framtida beställningar skulle utvecklingen av ny teknik kunna stimuleras. Vi föreslår på socialdemokratiskt håll att ett utvecklingsbolag för medicinsk teknik inrättas med staten och landstingen som ägare. Avsikten är således att nya produkter skall utvecklas som både kan användas i vår egen sjukvård och föras ut på export. På liknande sätt föreslår vi ett utvecklingsbolag för utveckling av kollektiva transportsystem där i vissa fall också primärkommunerna är intressenter. Att ta fram bättre system för kollektiva transporter är ett viktigt behov för många svenska tätorter och dessutom ett internationellt behov. Ett tredje utvecklingsbolag föreslås för utveckling av hjälpmedel i utbildningen där ett växande behov kan förutses, både i Sverige och internationellt. Socialdemokratin återkommer med förslaget om inrättande av en strukturfond. Den skulle, om den kom till stånd, bli ett viktigt instrument för att möjliggöra företagens investeringar. Från flera håll, bl.a. från fackföreningsrörelsen, har förslaget om en strukturfond välkomnats. Men de borgerliga — inte minst industriministern personligen — har förlöjligat strukturfonden. Därmed förlöjligar han och de borgerliga också de ansträngningar som görs för att komma till rätta med vårt lands näringspolitiska och ekonomiska problem. Socialdemokratin har valt en annan väg. Tillsammans med löntagarorganisationerna vill vi visa att det finns underlag för en aktiv och framtidsinriktad näringspolitik. Men då måste det till gemensamma ansträngningar — från de anställda, från företagsledningarna och från samhället. Mot den bakgrunden, herr talman, beklagar socialdemokratin den snäva och passiva roll som Sveriges nuvarande regering har när det gäller näringspolitiken. Vi ser med oro på det förhållandet, att det ingenstans i det borgerliga budgetförslaget görs några satsningar på framtiden.

Herr talman! Årets budgetproposition genomsyras av lättnader för kapitalisterna och en svångremspolitik mot lönearbetarna. Framtiden kommer att än mer präglas av svångremspolitik för den arbetande delen av befolkningen. Den politiken har som ledstjärna att den ekonomiska krisen skall drabba de sämst ställda i samhället. Barnfamiljer, pensionärer och handikappade kommer att få en ännu värre ekonomisk situation att uthärda. De lågavlönade och de i mellanläget skall arbeta ihop nya profiter för privatkapitalet — detta samtidigt som levnadsstandarden sänks för den största delen av Den ekonomiska kris som vi tillsammans med övriga delar av den kapitalistiska världen upplever är en kris som kapitalismen inte kan värja sig emot. Den är ett ständigt återkommande inslag i en icke planerad ekonomi. Skillnaden mellan denna och tidigare kriser är att vi samtidigt med arbetslöshet och minskad produktion drabbas av en rekordhög inflation. 1977 uppgick prisstegringarna i det allmänna konsumentledet enligt SPK till 13 96. Dagligvarupriserna ökade med ungefär 17 96. Det innebär en rekordartad ökning, men det är sannerligen inget smickrande rekord. De som drabbas värst är de som måste låta hela eller nära nog hela sin inkomst gå till livsförnödenheter. De med de högsta lönerna eller kupongklipparna kan som vanligt sko sig på andras bekostnad. De som äger stora fasta egendomart.o.m. vinner på inflationen. Sådan är kapitalismen och den borgerliga regeringens politik. Socialdemokraternas politik liksom den s.k. skuggbudget som de nu lagt fram syftar bara till att lindra verkningarna av kriserna. Att söka lösningar eller att ta krafttag mot krisernas orsaker, kapitalismen, är ffrämmande för den politik som SAP-ledningen står för. Förre finansministern sade för en hel del år sedan att det som är bra för företagen är bra för folket. Den vägen var den socialdemokratiska, och på samma breda väg fortsätter borgarna. I båda fallen stärks det privata ägandet till produktionsmedlen. I båda fallen koncentreras makten till ett fåtal händer, till storfinansens händer, där en samhällelig hänsyn endast tas om det visar sig nödvändigt att få ut ännu mer profit. Det är om dessa ekonomiska framtidsutsikter som arbetarklassen måste ta strid. Det är mot denna utveckling som en samlad arbetarrörelse måste kämpa med radikala åtgärder. Att störta den kapitalistiska oordningen måste vara målet. Att skapa en socialistisk planekonomi, som bygger på folkflertalets intressen i stället för på fåtalets, att skapa en krisfri ekonomi utan inflation och stagnation, att bygga ett samhälle där allas rätt till ett meningsfullt arbete kan garanteras — det är detta kampen gäller. Det är i denna situation av inflation och kriser som nya avtal skall manglas fram på arbetsmarknaden. Budgetminister Ingemar Mundebo sade tidigare i dag att regeringens skattepolitik var ägnad att, som han uttryckte det, underlätta avtalsrörelsen. Men denna skattepolitik är vansinnig, vilket jag kommer till längre fram, och vpk:s krav om allmänt prisoch hyresstopp hade i stället verkligen kunnat tjäna som underlag för förhandlingarna. Först därigenom hade prisutvecklingen kunnat stoppas och löneförhandlingarna givits en plattform att förhandla ifrån, en plattform där lönekampen lättare hade kunnat föras som en kamp direkt mellan kapital och arbete. Nu är så inte fallet, och resultatet får visa sig. Klart är att de reallönesänkningar som lönearbetarna åsamkats inte accepteras ute på arbetsplatserna. I dagens Sverige slås allt fler människor ut ur produktionen. Allt fler yngre människor drabbas av arbetslöshet. Handikappade får inga jobb. 2000 ungdomar förtidspensioneras varje år på grund s.k. handikapp, ungdomar som i stället skulle kunna arbeta om bara jobben anpassades för dem. Utslagningen får helt förödande effekter. Det gäller för dem som aldrig kommer in på arbetsmarknaden lika väl som för dem som av olika skäl utsorteras i produktiv ålder. Den utslagne berövas självkänslan, den självkänsla som sociala kontakter, arbetsgemenskap, möjligheten till facklig och politisk verksamhet ger — kontakter som är förknippade med ett deltagande i arbetslivet. Arbetsplatserna anpassas inte efter människan. Profitjakten inriktar sig i stället på att anpassa människan efter arbetsplatsen. Dåliga arbetsmiljöer och utslagning är den viktigaste orsaken till den registrerade sjukligheten. Svenska arbetsgivareföreningens kampanj mot arbetarklassen, där man påstår att de svenska arbetarna är lata och hellre sjukskriver sig än jobbar, är en hetskampanj som riktar sin udd mot arbetarna för att därigenom skyla över undermåliga arbetsmiljöer och den press som utövas. Mot denna utslagningspolitik som storfinans och regering bedriver ställer vi kommunister vår politik. Våra förslag har till uppgift att ta ifrån kapitalisterna möjligheterna att fortsätta styrandet med den för alla arbetare så förhatliga § 32. Den papperstiger som medbestämmandelagen utgör är inget egentligt hot mot arbetsköparnas makt i företagen och därigenom makt över den svenska ekonomin. Medbestämmandelagen betecknades av dåvarande statsministern Olof Palme vid dess offentliggörande som ”den största demokratireformen sedan allmänna rösträttens införande”. Man kan inte ha stora krav på demokratireformer när man fäller sådana yttranden. Vpk har föreslagit att fackföreningarna skall ha avgörande bestämmanderätt över företagens agerande. Företagen skall inte få avskeda på grund av arbetsbrist utan att andra jobb ordnats. De skall inte få lägga ner företag och industrier och därmed göra mängder av arbetare arbetslösa. De skall inte få bestämma hur arbetsplatserna skall se ut, så att tusentals arbetare varje år skadas allvarligt eller hundratals dödas på grund av farliga arbetsmiljöer. De skall inte få bestämma vilka som skall utföra arbeten, så att 2.000 unga människor varje år tvingas till pension på grund av s.k. handikapp. Dessa ungdomar har liksom alla andra ungdomar och alla andra arbetare och tjänstemän rätt till ett meningsfullt jobb. Det är bara på det viset att de s.k. fria marknadskrafterna, dvs. kapitalägarna, inte anser de handikappade lönsamma. Det är på det sättet som det kapitalistiska systemet sorterar ut människor från den gemenskap och självkänsla som ett deltagande i arbetslivet ger. Vi har föreslagit att de fackliga organisationerna skall ges lagstadgad rätt att lägga in veto mot företagsnedläggningar, mot nedskärningar i produktionen, mot permitteringar och anställningsstopp. Anställningsstopp är inget annat än en nedskärning av arbetstillfällena. Vpk har också föreslagit omfattande åtgärder för att garantera alla människors rätt till ett jobb. Vi kräver att företagen görs skyldiga att anpassa arbetsplatserna efter människorna. Det innebär också att de åläggs att vidta de åtgärder som behövs för att handikappade skall kunna delta helt och fullt i arbetslivet och dess gemenskap. Demokratiska rättigheter på jobbet för de anställda måste införas. Strejkrätt, vetorätt för facket, rätt till politisk verksamhet på jobbet är några av kraven. När det gäller arbetsmiljön fordras andra åtgärder än de som beslutades om i höstas. Makten och bestämmanderätten över arbetsplatsernas utseende får inte ligga hos dem som tjänar på att hålla kostnaderna för arbetsmiljön nere. Låt mig kort redogöra för hur det fungerar i dessa frågor. Jag skall ge ett exempel som får stå som ett monument över den arbetarskyddslagstiftning vi har och även över den arbetsmiljölag som kommer att gälla. I början av november ägde en besiktning rum av en rent livsfarlig passage till en arbetsplats. Vid vissa obestämda tidpunkter på dygnet spärras denna passage av en stor stålskiva, som styrs av hydraulik. En människa som passerar vid denna tidpunkt kommer att klämmas mot en trappa och därigenom erhålla kanske livshotande skador. Genom besiktningen ålades företaget i fråga att senast i slutet av december rapportera till yrkesinspektionen om vidtagna eller planerade åtgärder. För några dagar sedan — alltså tre månader efteråt — besiktigade jag den här passagen och fann att inte några som helst åtgärder vidtagits. Inte ens en skylt hade uppsatts för att varna om denna livsfarliga passage. Så fungerar det i verkligheten med nuvarande system. Fackets maktlöshet gör sig gällande dagligen på det här sättet. I valrörelsen 1976 kunde vi på affischer från moderaterna läsa: Är du trött på skattehöjningar, rösta då på Gösta Bohman — eller kanske det stod moderaterna. Vad händer då i fråga om skattesänkningar sedan moderaterna tagit plats i regeringen? Jo, arbetsgivaravgifterna sänks, annonsskatten sänks, inkomstskatten på de högsta lönerna sänks mest och realisationsvinstoch aktiefondsbeskattningen mildras. Detta är åtgärder som gynnar de redan besuttna. Men vad händer mer? Jo, momsen höjs, kommunalskatterna höjs, el-, vattenoch gastaxor höjs, livsmedelssubventionerna minskas så att matpriserna höjs, bensinskatten kommer att höjas och andra punktskatter har höjts. Till detta får man också lägga de stora prisoch hyreshöjningarna. Allt som regeringen på det här området har föreslagit eller beslutat medför lättnader för kapitalstarka personer och svåra och kännbara kostnadshöjningar för lågoch mellaninkomstskikten, för barnfamiljerna och för pensionärerna. Låt oss titta litet på skatteutvecklingen under åren. De skatter som slår orättvist - moms och kommunalskatter — har ökat hela tiden medan den progressiva statsskatten har minskat i betydelse. De besuttna tjänar på denna utveckling. De rika blir rikare och de fattiga fattigare. Den genomsnittliga kommunala utdebiteringen ligger nu strax under 29 kr. På 18 år har en fördubbling ägt rum, och under 1970-talet har debiteringen ökat med 9 kr. Sedan omsen eller momsen infördes år 1960 har den nu hamnat på en nivå som innebär ytterligare ungefär 20 kr. extra för mat och andra varor generellt sett. Budgetåret 1976 79, alltså efter två års borgerlig regering, beräknas momsen utgöra 30,1 96 av statens totala skatteinkomster. Bolags-, förmögenhets-, arvsoch gåvoskatterna har minskat i betydelse från 16,5 96 av samhällets skatteinkomster år 1950 till 3,5 96 år 1977. Nu är det inte bara den borgerliga regeringen som kan lastas för alla dessa skatteändringar. Grunden får den gamla regeringen stå för, men de senaste två åren har det ägt rum en än mer markant övervältring av skattebördorna på de lönarbetande. Detta har skett trots vallöften riktade till hela svenska folket. I vart fall framgick det inte av valaffischerna att det bara var till kapitalister och höginkomsttagare som moderaterna vände sig. Centern och folkpartiet tog inte alls fram skatterna i valet, men de får nu klä skott för moderaternas linje. Och det gör de gladlynt tillsammans med storfinansen. Vpk har vid flera tillfällen påvisat orättvisorna i skattesystemet och i konsekvens med detta också lagt ändringsförslag. Våra ändringsförslag går stick i stäv med de nuvarande orättvisorna: bort med momsen, i första hand momsen på mat, och skärpning av bolags-, arvsoch gåvoskatterna samt skatterna på de stora förmögenheterna. Vi har lagt förslag om en progressiv statskommunal enhetsskatt som innebär att de nu höga proportionella kommunalskatterna minskas radikalt genom överförande av de stora kommunala utgifterna för barnstugeverksamheten, kollektivtrafiken, skolorna och hälsooch sjukvården till statssidan. Detta skulle också medföra att den kommunala servicen kunde bli likvärdig i hela landet och också kosta ungefär lika mycket. Vi har också begärt en utredning i syfte att genomföra produktionsskatter. I stället för de nuvarande arbetsgivaravgifterna, som beräknas på lönerna, skulle man införa produktionsskatter, som beräknas efter omsättning, energioch råvarukonsumtion. Det skulle bli en rättvisare skatteform, som inte skulle medföra att de arbetskraftsintensiva branscherna drabbades hårdare än den högautomatiserade industrin. Slopande av indexregleringen är också vårt krav. Vi kan inte acceptera skatteformer som i sin praktisering drabbar de sämst ställda. Jag ser att tiden är slut, och jag har ingen Värmlandshistoria att dra. Jag får väl sluta med att säga att detta var några punkter i vpk:s politik — en politik som syftar till att på sikt välta det kapitalistiska systemet över ända och införa en krisfri socialistisk planekonomi.

Herr talman! Det svenska försvaret är ett av instrumenten i vår säkerhetspolitik. Varje debatt om vår försvarspolitik bör därför utgå från de politiska och militära realiteterna i vår omvärld. Vårt försvar kan ju aldrig motiveras med arbetsmarknadspolitiska, industripolitiska eller lokaliseringspolitiska skäl. Utan denna säkerhetspolitiska bakgrund blir varje diskussion om försvarsramens storlek eller om olika vapensystem hängande i luften. Det är snart ett år sedan riksdagen fattade det försvarsbeslut som bestämmer inriktningen för den innevarande femårsperioden. Jag konstaterar att de säkerhetspolitiska bedömningar som gjordes inför detta beslut alltjämt äger giltighet. Man kan konstatera att krigsrisken minskat under efterkrigstiden och att spänningen mellan de båda maktblocken avtagit. Men denna avspänning har inte resulterat i någon motsvarande militär nedtrappning. Aldrig förr har under fredstid så stora och så väl beväpnade militära styrkor stått mot varandra i Europa. En ständig modernisering pågår. Trots att det såväl i öst som i väst finns angelägna samhällsproblem som väntar på sin lösning lägger staterna ned stora summor på militär upprustning och militär beredskap. Det är tragiskt att mänskligheten inte kunnat finna andra vägar att skapa säkerhet än genom att ständigt förstärka den militära arsenalen. De ansträngningar som görs av Sverige och andra nationer att uppnå överenskommelser om begränsning av rustningar och internationella förbud mot särskilt grymma vapen måste därför fortsätta med stor kraft. Vår konsekventa säkerhetspolitik har stor betydelse när det gäller att upprätthålla freden i vår del av världen. Sveriges roll i den nordiska balansen är att genom en konsekvent alliansfri politik, som syftar till neutralitet i krig, hindra en stormaktskonfrontation i Norden. För detta ändamål måste våra försvarsansträngningar framstå som trovärdiga. Vi måste ha ett försvar som är tillräckligt starkt att avskräcka från anfall. Det är därigenom vårt försvar blir fredsbevarande. Av årets budgetproposition framgår vilka problem försvarsplaneringen står inför. Den snabba ökningen av löner, underhållskostnader och hyror har börjat urholka den del av planeringsutrymmet som var avsett för förnyelse av materiel. I den nya femåriga programplanen har det avsatts 1,5 miljarder kronor mindre för materiel än i den tidigare plan som var aktuell när 1977 års försvarsbeslut fattades. Den andel av försvarsanslaget som går till ledning och förbandsverksamhet — alltså till försvarets fredsadministration — ökar oroande. Detta talar för fortsatta rationaliseringsåtgärder. Regeringen har lagt fram propositioner som syftar till detta. Bl.a. berörs arméns fredsorganisation och de centrala staberna. Socialdemokraterna vill nu minska försvarsanslaget jämfört med regeringens budgetproposition med ca 363 milj.kr. för nästa budgetår. Därtill kommer förslag om höjning av utryckningsbidraget för värnpliktiga under grundutbildning med 500 kr., vilket grovt räknat innebär en ytterligare minskning av det ekonomiska utrymmet med ca 25 milj.kr., eftersom man samtidigt menar att alla ökade värnpliktsförmåner skall belasta försvarets utgiftsram. Däremot talar partimotionen inte om hur man avsett att denna prutning skall ske. I förra årets debatt i anslutning till försvarbeslutet gjorde min socialdemokratiske riksdagskollega Olle Göransson en fin pedagogisk insats, som tyvärr inte fick den allmänna uppmärksamhet som den förtjänade. Även då föreslog nämligen det socialdemokratiska partiet en prutning av samma storleksordning. Olle Göransson yttrade sig i en annan fråga, nämligen om flygplansprojektet B3LA. För att få plats med en utveckling av flygplanet inom den då diskuterade försvarsramen hade det behövts en minskning av anslaget till armén och marinen med ett belopp som motsvarade den socialdemokratiska prutningen. Olle Göransson förklarade på ett pedagogiskt mycket klart och åskådligt sätt att praktiskt taget samtliga materielprojekt inom armén och marinen hade fått stoppas, om en sådan prutning gått igenom. I år återkommer socialdemokraterna med prutningskrav av minst samma omfattning. Jag skall försöka redogöra för vilka konsekvenser det skulle Armén befinner sig f. n. i något som kan betecknas som en likviditetskris. Jag har tillsatt en utredningsman för att snabbt närmare undersöka orsakerna till den ”överplanering” som tydligen skett i vissa instanser. Läget är f. n. sådant att betydande likviditetsproblem kan förutses även för det kommande budgetåret. Även marinens likviditet är mycket ansträngd. I praktiken råder f. n. stopp för nybeställningar. För flygvapnets del är situationen bättre. Men även där blir det fria utrymmet snabbt intecknat av beställningarna av andra omgången av Jaktviggen. Även under byggnadsanslagen kännetecknas läget av att större delen av betalningsmedlen går åt för att betala redan beställda och pågående projekt — beställda eller igångsatta av den socialdemokratiska regeringen, som t.ex. investeringarna i Enköping och Arvidsjaur. Av försvarets utgiftsram utgör nästan 4 miljarder kronor lönekostnader. I budgetarbetet har förutsetts en fortsatt personalminskning i en takt som knappast bedöms vara möjlig med hänsyn till anställningstryggheten. De beräknade lönekostnaderna kan därför inte reduceras. Kostnaderna för grundutbildning av värnpliktiga kan med hänsyn till den allmänna värnpliktens utformning betraktas som bundna. Omfattningen av mobiliseringsberedskapen och utbildningen av anställda har pressats ner så långt som det är rimligt. Även repetitionsutbildningen har begränsats så långt det går. Under nästa budgetår inställs sålunda en tredjedel av arméns repetitionsutbildning. Av hela försvarsanslaget för nästa budgetår är faktiskt endast ca 300 milj.kr. att betrakta som rörliga kostnader. En reducering i den storleksordningen skulle innebära stopp för alla nybeställningar och ett totalt inställande av repetitionsutbildningen. Men socialdemokraterna avser här att göra en ännu större prutning. Jag kan inte se annat än att den måste resultera i snabba friställningar av fast anställd personal eller avbeställning av materiel. Personligen skulle jag finna en sådan situation djupt olustig. I socialdemokraternas partimotion om försvarspolitiken sägs också att man måste göra ”medvetna ansträngningar att hålla våra egna försvarskostnader under kontroll” för att en svensk politik för nedrustning och kamp mot nya förstörelsevapen skall verka trovärdig. Jag vill något kommentera denna knytning. Enligt min mening finns det ingen motsättning mellan vår försvarspolitik och vårt arbete för internationell nedrustning. Båda utgör delar av vår neutralitetspolitik. Självfallet är våra möjligheter att bevara frihet och oberoende störst i en fredlig värld utan oro och konflikter. Vårt arbete i internationella sammanhang måste därför energiskt riktas in mot att undanröja orsakerna till misstro och konflikter. Men våra åtgärder här hemma får inte samtidigt leda till att misstro och konflikter kan uppstå i vår omgivning. Jag är övertygad om att om vi skulle minska vårt försvars styrka i betydande grad, så skulle vi skapa oro och undergräva den stabilitet som råder i vår del av Europa. I denna mening är vårt försvar fredsbevarande i dag. Vårt försvar är alltså en viktig tillgång när det gäller vår neutralitetspolitiks trovärdighet. Min grundsyn i detta avseende överensstämmer helt med den som Olof Palme gav uttryck för i tidningen Vi i mars 1976, då han som svar på en insändare bl.a. anförde: ”Du ser en motsättning mellan det faktum att vi har ett relativt starkt försvar och vårt internationella fredsarbete. För mig är det två sidor av samma politik. Om vi i dagens läge valde att isolerat avrusta skulle vi skapa oro och undergräva den stabilitet som råder i norra Europa. Det skulle innebära ett hot mot den avspänning i Europa som i sin tur är en förutsättning för nedrustningsarbetet.” Det är med oro jag registrerar att socialdemokraternas motion tyder på att man tycks vara på väg att överge något av denna grundsyn, som vi varit överens om tidigare. Vår trovärdighet i nedrustningsfrågor och framför allt våra möjligheter att påverka utvecklingen på detta fält ökas inte av det som föreslås från socialdemokratiskt håll. Emellertid — i vår tillsätts en försvarskommitté som skall granska underlaget till nästa stora försvarsbeslut som skall fattas 1982, Jag hoppas att det skall bli möjligt att i kommittén resonera sig fram till en enighet i de grundläggande säkerhetspolitiska frågorna utan onödiga publikfriande utspel. Vi har ett stort ansvar att axla på detta område — inte bara för vår egen fred och frihet utan för vår del i ett större internationellt sammanhang. Ingen part har något att vinna på ryckighet i svensk försvarsoch säkerhetspolitik. Vi får inte heller glömma att vid sidan av vår uppgift att skydda vårt eget lands oberoende har vi också en ansvarsfull roll i det internationella säkerhetsspelet.

Herr talman! Att jag inte så mycket kommer att bemöta försvarsministerns anförande innebär inte att jag delar hans uppfattning på kontroversiella punkter. Det beror inte heller på sidovördnad, utan det beror på att jag har andra utgångspunkter. Diskutera får vi göra sedan, om försvarsministern vill. För 15 år sedan höll en ny ledamot sitt jungfrutal i första kammaren. Jag minns det så bra att jag inte skulle ha behövt ta fram protokollet för att kunna citera dess andemening men jag har gjort det för säkerhets skull. Talet handlade om kärnvapenkontroll och nedrustning. Det hölls i utrikesdebatten och hade internationell inriktning. ”Men”, sade talaren, ”det är en allmännare och för svenska riksdagen viktigare sak, som jag också ville dra fram. En nedrustningskonferens inträder ju i ett för oss aktivt förhandlingsskede först den dag det gäller våra egna intressen —-—-- Vi måste då kunna tänka och rådslå samtidigt efter två linjer: både stärka vårt eget försvar som tillbörligt är och samtidigt realistiskt bedöma vilka verkningar nedrustningsåtgärder i andra länder kan få. Vi kan inte upprusta i sak på det ena hållet och nedrusta i ord på det andra. Försvarspolitiken och nedrustningspolitiken måste då gå helt i hand i hand.” Den som sade detta i sitt jungfrutal 1963 var Alva Myrdal. Hon påpekade faktiskt också — tydligen vid sidan av manuskriptet, för det står inte i protokollet — att det innebär ett dilemma att ”stärka vårt eget försvar som tillbörligt är”, som hon uttryckte det, samtidigt som vi talar för nedrustning. Världen är dock som den är och vårt land ligger där det ligger. Naturligtvis vore det fel att för mycket hölja den egna politiken i idealitetens skimmer — vi driver självfallet främst neutralitetspolitik i vårt eget intresse — men det är samtidigt ändå så, att den svenska neutralitetspolitiken, stödd av vår försvarspolitik, är en av fredskrafterna i Europa. Den bidrar till stabilitet längs en gräns där eljest alltför många stormaktsvapen är resta mot varandra. Vårt neutralitetsförsvar är, som det formats under socialdemokratisk ledning, klart defensivt. Det är, och kan än mera bli, ett folkförsvar.

De civila faktorerna är minst lika viktiga. Avvägningen är en grannlaga uppgift. Vad som är offensivt och defensivt är inte oomstritt. I den internationella debatten har t.o.m. röster höjts för att skyddsrumsbyggande bör ses som offensiv åtgärd då det medger andraslagsförmåga. Ingen kan dock se vårt befolkningsskydd och vår försörjningsberedskap som hot mot någon. Och inte heller kan vårt avvärjningsinriktade och neutralitetsvaktande värnpliktsförsvar ses som ett hot mot andras fred och säkerhet. Men vi får ändå inte glömma bort att motivera varför vi har ett försvar. Dess kostnader får inte ohämmat skjuta i höjden. De sociala motiven för detta är givna och även de moraliska. Vi får då se till att vi inte i de internationella sammanhangen kan bli beskyllda för att ”upprusta i sak på det ena hållet och nedrusta i ord på det andra”. Vi har försökt ange målen i två partimotioner till årets riksdag. Den ena har utarbetats av socialdemokraterna i försvarsutskottet och den andra av utrikesutskottets s-grupp. Den sistnämnda tar sikte på vårt agerande i internationella organ. Den förstnämnda drar konsekvenser för vårt försvar. Att inte dessa motioners bakgrundsteckning, som bygger på samma faktaunderlag, är någon uppbygglig läsning, är inte vårt fel. Kapprustning och nöd gör det enligt vår mening nödvändigt att än mer kraftfullt än tidigare ta itu med att formulera en politik för långtgående nedrustning i världen, så att de väldiga resurser som nu används för rustningar i stället kan utnyttjas för att möta angelägna samhällsbehov och för ett utvecklingsarbete i världsfredens tjänst. Kalla det gärna en ny ekonomisk världsordning. Nu uppgår de militära utgifterna till 350 miljarder dollar, dvs. nästan 1 miljard per dag. Även om det fortfarande är supermakterna som i absoluta tal spenderar mest på det militära försvaret, ökar den tredje världen stadigt sin andel av de totala kostnaderna: från 3 96 för ca 20 år sedan till 15 96 i dag. Utvecklingen har varit och är särskilt skrämmande på kärnvapenområdet. Den militära forskningen frambringar dessutom nya former av kärnvapen. Det senaste exemplet är den s.k. neutronbomben. Men inte bara utvecklingen på kärnvapenområdet inger oro. Alla de människor som dödats efter det andra världskriget har dödats med s.k. konventionella vapen. Vapenhandeln har ökat kraftigt under de senaste åren. Vi har nu nått en punkt där intensifierade insatser måste göras för nedrustning. Vilka konsekvenser måste vi då dra för vårt eget försvar? Det har en väktarroll, men ingen ser vårt land som ett primärt mål för angripare. Några svängningari riktning mot upprustning av vårt militära försvar får det inte bli. Den kostnadsuppskrivning som den borgerliga majoriteten genomdrev i fjol bör få bli en parentes. BILA må förbli den idé det är. Extravaganser på materielsidan får uteslutas. Den allmänna värnplikten bör få förbli grunden för vår försvarsförmåga. Materielanskaffning och utbildning måste anpassas till den allmänna värnplikten. Teknik och produktionsförutsättningar möjliggör detta. Den utbildning och de yrkeskunskaper som de värnpliktiga har fått i det civila samhället måste tas till vara så, att den militära utbildningstiden kan begränsas så mycket som möjligt. Demokratin måste utvecklas också inom försvaret och för de värnpliktiga. Ändå blir inte heller det här något billigt försvar. De värnpliktiga måste utbildas och tas om hand på bästa sätt. En stor del av den personal som har att svara för detta befinner sig i lönegrupper, som i jämlikhetens namn kan göra anspråk på att få en större del av den gemensamma kakan. Vid förbandsreduceringar vore det asocialt att bortse från personalens krav på trygghet lika väl som från möjligheten till värnpliktsutbildning nära hemorten. Det har säkert varken regeringen eller den utredning på vilken den grundar sitt förslag till nedläggning av förbandsadministrationer gjort, men försvarsutskottet får verkligen vid besök på ort och ställe erfara att de närmast berörda inte delar förslagsställarnas uppfattning om riktigheten i valet av nedläggningsobjekt. Inför fjolårets långsiktiga försvarsbeslut hävdade vi socialdemokrater nödvändigheten av prioritering av utbildningen ute på förbanden. Därför var virestriktivare än majoriteten vad det gällde centrala staber och myndigheter. Viavhånades för detta. Nu har regeringen anslutit sig till den av oss förordade inriktningen, och det välkomnar vi. Men en så kraftig reduktion som föreslagits, utöver den som fredsorganisationsutredningen utgått från, måste förenas med en prövning av organisationens utformning och uppgifter från den nya utgångspunkten. Vi ifrågasätter om det i det här läget inte är ändamålsenligare att reducera uppgifter och samordna verksamhet så, att det räcker med en central myndighet för det militära försvaret. Det här får väl belysas ordentligt vid utskottsbehandlingen liksom det underliga argumentet att det behövs försvarsgrenar för debattens skull. Så har vi frågan om lekmannainflytande i militärledningen. Jag har ett om än bräckligt hopp om att det finns så pass mycket av liberalt synsätt inom regeringspartiernas riksdagsgrupper att det skall gå att vinna flertal i riksdagen för lekmannastyrelse också för det militära försvaret. Även om Eric Holmqvist som försvarsminister angav inriktning till ganska rejäla förbättringar av värnpliktsförmånerna har inte kraven helt uppfyllts i det avseendet. Vi inriktar närmast kampen på en höjning av utryckningsbidraget från 1000 till 1500 kr., på förbättrade resemöjligheter och på inflytandeoch utbildningsfrågorna. Som tidigare framhåller vi värnplikten som en viktig garanti för att försvarsmakten blir föremål för folklig insyn, kontroll och påverkan. Utrustningsoch utbildningsanordningar har moderniserats, men mycket återstår att förbättra. Det är här vi har vår stora möjlighet att med utnyttjande av modern teknik och långa serier få fram den utrustning ett svenskt folkförsvar behöver till överkomlig kostnad. Det var under det kalla krigets och krigsfruktans år som försvaret blev stort och dyrt, men senare har vi socialdemokrater hållit igen i det försvarspolitiska vardagsarbetet. Några av resultaten kanske det kan vara av intresse för riksdagen att få ta del av. Från slutet av 1950-talet fram till i dag har försvarets andel av BNP minskat från ca 5 96 till mindre än 4 96. Vid slutet av 1950-talet tog försvaret ca 20 96 av statens budget men i dag ca 10 96. Vid samma tidpunkt fullgjordes ca 20 miljoner tjänstgöringsdagar årligen i militärutbildningen. I dag fullgör våra värnpliktiga ca 16 miljoner tjänstgöringsdagar. Antalet fast anställda inom det militära försvaret har under de senaste fem åren minskat med närmare 3 000 till ca 46 000. I planeringen ingår en ytterligare minskning med mer än 2 700 för den kommande femårsperioden. Den andel av anslagen till det militära försvaret som kunnat utnyttjas för utveckling och produktion av materiel har sjunkit från 40 96 1965 till 30 96 1975. Försvarsproduktionen i vid mening — fast anställda, värnpliktiga och försvarsindustrins personal — utgjorde 1958 4,5 96 av den totala arbetskraften i landet. I dag utgör den mindre än 3,5 96. För 15 år sedan räknade vårt flygvapen 50 divisioner stridsflygplan. När Nr 69 moderniseringen har fullföljts har detta antal minskat till under 20, och här Onsdagen den finns det anledning frukta att låsning till nya dyrbara utvecklingsprojekt 1 februari 1978 skulle tvinga ner antalet under behovsminimum. Ännu vid slutet av 1960-talet räknades inom flottan drygt ett dussin tyngre fartygsenheter. Vid mitten av 1980-talet kommer alla att vara borta och ersatta med lättare fartyg. Vi har ändå inget dåligt försvar. Det fyller sin uppgift, även om det inte längre intar en topplats i den militära världsligan. Tidigare talades det alltid omaatt Sverige där låg på fjärde plats, räknat per capita. 1974 hade vi sjunkit till nionde plats och befinner oss nu sannolikt ytterligare något steg längre ner på tabellen. Allt enligt internationell statistik. Det finns olika skolor för hur ett framtida hot kan komma att se ut. Vissa hävdar att även vi har att räkna med att bli utsatta för ett totalt kärnvapenkrig, och mot ett sådant är ”Fader vår” ett lika gott skydd som det försvar vi kan sätta upp. Jag tror mig ha lyssnat tillräckligt uppmärksamt till både utländska och svenska röster i debatter för att med ledning därav kunna tänka mig lägen där ett måttligt och rätt uppbyggt svenskt försvar kan vara ett tillräckligt skydd. Ett primärt anfallsmål är vi inte. Enbart förstörelse är inte till nytta för någon utan innebär bara att angriparen får ett enat folks fientlighet emot sig. Geografiskt ligger vi bra till. I norr och väster fjäll och tassemarker, i söder och öster öppen sjö. De lättillgängliga infarterna är ganska få och kan försvaras. En begränsning av försvarsutgifterna — samtidigt som en inriktning sker mot nya tillämpningar — behöver inte leda till försämringar av den försvarsförmåga vi kan sätta på fötter i en krissituation i vår del av världen. Förändringar inom det militära försvaret kan leda till en rad plusfaktorer som höjer effekten. Det blir under de närmaste åren nödvändigt att ta bestämda steg i en sådan riktning. En sak vet vi av färsk erfarenhet, och det är att de icke militära delarna av totalförsvaret måste få sitt. Där står vi socialdemokrater inte för nedrustning. Tvärtom höjdes anslagen till civilförsvar och ekonomisk beredskap när vi lämnade vår reservation till försvarsutredningen. När det gäller det ekonomiska försvaret i stort har den borgerliga regeringen visat prov på en slapphet som uppriktigt har förvånat mig. Jag har i min oskuld trott att man menat något mera än att slå vakt om en yrkesgrupp, när man talat för total försörjning med jordbruksprodukter. Men när jag nu ser att man inte ens är villig att otvetydigt slå vakt om tredjedelen, när det gäller försörjningen med kläder och skor, är jag i förstone frestad att utbrista ”klippa du som brast för mig”, men så förstår jag att det här är bara ännu ett incitament till kamp för att ge landet en regering som har ett annat grepp på såväl yttre som inre trygghetsfaktorer. Frågan har förgreningar till hela näringspolitiken och till samhällspolitiken över huvud taget. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar genomför sedan många år mätningar av attityder och inställning till svensk försvarspolitik men också 131 till samhället i övrigt. Den senaste undersökningen visar en sjunkande försvarsvilja och ett minskat förtroende för samhället som sådant. De resultat som denna undersökning visar styrker den uppfattning som vi redovisat i försvarspolitiska motioner. Vi har skrivit: ”Viljan till försvar är starkt förankrad i det svenska folket. Men denna vilja är självfallet beroende av i vilken utsträckning medborgarna känner gemenskap med samhället. Det är svårare att vinna uppslutning för försvaret om människorna känner otrygghet inför sina möjligheter att få arbete och sysselsättning. Brister samhället i kraven på omsorg om barnen och omvårdnad om de äldre, hjälper inte ökade militärutgifter för att höja värnkraften. Försvarsfrågan kan därför inte avskärmas till att vara en debatt om kostnader och vapensystem. Den hänger nära samman med insatser för medborgarnas välfärd — i syfte att undanröja sociala, ekonomiska och kulturella orättvisor och därmed klasskillnaderna i vårt samhälle.” Ingen kan påstå att det totalförsvar som vi vill slå vakt om är ett hot mot någons fred. Tvärtom neutraliserar det en gräns. Därför beklagar vi resultatet av psykförsvarets undersökning och den bakomliggande orsaken. Rättvisa är en förutsättning för fred. Därför är rättvisa en global fråga. Som Alva Myrdal så riktigt sade i sitt första riksdagstal 1963 måste försvarspolitiken och nedrustningspolitiken gå hand i hand.
Herr talman! Jag uttryckte ju vissa undringar inför läsningen av den socialdemokratiska partimotionen i försvarsfrågan, och jag hade faktiskt väntat mig att efter det att jag fått lyssna till den vanligtvis mycket omdömesgille Bengt Gustavsson skulle mina farhågor blir något reducerade. Men så inträffar detta, att Bengt Gustavsson står här i riksdagens talarstol och enligt min mening i fråga om försvarspolitiken uppträder som den verklige sangvinikern i sin bedömning av Sverige som ett andrahandsmål vid en eventuell konflikt. Jag delar uppfattningen att Sverige sannolikt är ett andrahandsmål, men jag är icke beredd att ta så lätt på de problemen. Vi har nämligen en otäck omvärld med världens största militärbas 200 km från vår landgräns, och att då göra så sorglösa uttalanden som Bengt Gustavsson har gjort här tycker jag tyder på att man är styrd mera av politiska motiv än av det verkliga kunskapsunderlaget i säkerhetsfrågor. Bengt Gustavsson säger att den svängning vi haft mot upprustning måste upphöra. Jag skulle vilja ställa frågan till herr Gustavsson: Vad är detta för snack egentligen? Herr Gustavsson talar om upprustning, när jag har redogjort för vilka konsekvenser av den nuvarande ekonomiska situationen det blir för det militära försvaret: att på en femårsperiod måste 1,5 miljarder kronor utgå ur materielplanerna och att vi tvingas reducera repetitionsutbildningen två år i rad. Herr Gustavsson vill ju ha ett folk i vapen. Det vill jag också ha, men ett folk i vapen som är utbildat att handha vapen. Och jag måste tyvärr konstatera att vi kan i dag inte riktigt uppfylla de krav som svenska folket egentligen har anledning att ställa på oss som har det här ansvaret. Vidare talar herr Gustavsson om vad som har hänt på försvarsområdet sedan 1950-talet och framåt, och det är en korrekt beskrivning han ger. Tyvärr är det så att den trenden fortsätter, och att då göra påståendet att den försvarspolitik som förs av den nuvarande regeringen skulle vara en upprustningspolitik, det är verkligen att vilseleda allmänheten. Jag har tidigare sagt att jag erkänner att vår försvarsförmåga tyvärr nedgår på grund av den begränsade medelstilldelning som vi har. Inte ens jag, trots att jag är politiskt ansvarig för försvaret, anser det vare sig politiskt möjligt eller politiskt klokt att gå ut och kräva alltför stora anslag till försvaret, för även jag tycker att det finns andra angelägna områden som konkurrerar. Men jagäricke beredd att gå så långt som Bengt Gustavsson tydligen är och göra en avvägning mellan barnomsorg och vård exklusivt mot försvaret. Avvägningen mellan olika ändamål måste vi politiker hela tiden göra, men att öronmärka försvarsanslag speciellt gentemot den sociala omvårdnaden tycker jag är att ta till taskspelarknep. Jag vill inte i och för sig nämna något annat område, men det finns faktiskt områden inom samhällslivet som man i så fall närmare skulle kunna jämföra med försvaret än barnomsorgen. Jag beklagar här att vi fåren snedvridningav debatten. Jag förstår att det kan bli på detta sätt i ett samhälle där man har oerhört stora sociala problem. Vi har sociala problem här i Sverige, men vi är i alla fall ett av de länder som väl lyckats allra bäst när det gäller att komma till rätta med dessa problem. Av tidsskäl skall jag inte gå in på de olika delproblemen, för vi får tillfälle att diskutera dem här i kammaren när resp. propositioner behandlas. Men jag finner att Bengt Gustavsson är kritisk mot förbandsindragningar. Bengt Gustavsson står bakom en motion i vilken man — som jag tidigare redogjort för — kräver att hela det rörliga utrymmet under nästa budgetår skall bort. Vidare kräver man, såvitt jag förstår, totalt upphörande av repetitionsutbildningen inom armén samt indragning av materielbeställningar. Att göra på detta sätt och samtidigt kritisera att vi vidtar rationaliseringsåtgärder inom fredsorganisationen går inte ihop, Bengt Gustavsson. Jag är tacksam för att vi har en försvarsdebatt, men jag vore mycket tacksammare om försvarsdebatten vore saklig.
Herr talman! Det sista som försvarsministern sade instämmer jag i, men efter försvarsministerns replik måste jag nog säga att det ankommer på statsrådet att se till att debatten blir saklig. Efter mitt anförande beskylls jag av försvarsministern för att ha uppträtt sangviniskt och lättsinnigt. Jag skulle ha hemfallit till snack — jag vet inte vilket språk försvarsministern har tillägnat sig. Efter de starka markeringar som jag gjorde i mitt anförande rörande behovet av att bygga upp ett svenskt försvar hade jag väntat att försvarsministern skulle ha något positivt att säga om detta. Jag kan inte tolka försvarsministerns anförande på annat sätt än att han väntat sig ett annat anförande än det jag hållit och varit så fixerad av sin egen bild att han tagit upp en polemik mot något annat än det jag har sagt. Försvarsministern kan inte komma ifrån att det psykologiska försvaret har gjort en undersökning av försvarsviljan i vårt land, varvid det visat sig att försvarsviljan under det senaste året har försämrats. Det torde väl inte kunna vara någonting i vår omvärld som har föranlett detta. Man måste väl söka orsakerna här hemma, och själv har jag framfört vissa synpunkter på vad som möjligen kan ligga bakom. Försvarsministern beskyllde mig för att med stora ord tala om upprustning, men vad jag har kritiserat är en svängning uppåt när det gäller försvarskostnaderna. Jag har ju gett svart på vitt beträffande utvecklingen inom försvaret under en rad år. Försvarsministern sade att jag har varit så kritisk mot förbandsindragningarna. Jag har uttalat min förståelse för personalens och de värnpliktigas problem, men jag har inte tagit upp någon debatt på den punkten. Det är en fråga som vi håller på att diskutera i utskottet, varför vi väl kommer att få anledning att ta ställning senare. Jag ser att lampan i talarstolen blinkar. Jag skulle verkligen vilja ta upp en del av vad försvarsministern sade i sitt första anförande och hoppas att jag får tillfälle att återkomma.
Herr talman! Herr Gustavsson underströk mycket riktigt behovet av att bygga upp ett starkt försvar, men hans resonemang var detsamma som det som återfinns i den socialdemokratiska partimotionen, vilket innebär en reducering av anslaget för nästa budgetår med, för att vara exakt, 362,8 milj.kr. Vidare var Bengt Gustavsson kritisk mot en svängning uppåt av försvarskostnaderna, som han uttryckte sig. Men jag vill understryka att det resonemanget icke går ihop. Inom den nuvarande ramen och trots ”svängningen uppåt” av försvarskostnaderna — som jag i och för sig vill ifrågasätta — har vi inte ens kunnat inrymma modernisering av det antal infanteribrigader som exempelvis både Bengt Gustavsson och jag räknade med för ungefär ett år sedan. Att samtidigt tala för en reducering av försvarskostnaderna och säga att man skall bygga upp ett starkt försvar går bara inte ihop. När det gäller frågan om svenska folkets inställning till försvaret, dvs. försvarsviljan, får vi tillfälle att föra en interpellationsdebatt här i kammaren om ett par dagar. Därför skall jag inte närmare gå in på detta. Jag utgår från att det inte finns några delade meningar mellan mig och Bengt Gustavsson på den punkten. Vi beklagar mycket att det har inträffat en viss nedgång i detta avseende, även om jag redan nu vill begagna tillfället att säga att man, om man gör motsvarande undersökningar inom andra sektorer av samhällets verksamhet, förmodligen inte skulle få ens så goda resultat. Men den trend som vi har på detta område är inte tillfredsställande, och det har vi anledning att observera. Jag känner också för personalens problem och för de värnpliktssociala problemen. Men med 363 milj.kr. mindre att röra oss med inom försvaret nästa år blir våra möjligheter att klara av personalens utbildningsoch omställningsproblem kraftigt reducerade. I annat fall måste nedskärningen gå ut över materielsidan, och då är det i stället anställningstryggheten för personalen i vissa industrier som blir reducerad. Man kommer inte förbi dessa problem. Man kan inte säga att det blir förbättrade förhållanden, om man inte också är beredd att ställa behövliga medel till förfogande. Jag kan inte komma ifrån — och det intrycket tycker jag bekräftades ytterligare när Bengt Gustavsson talade den senaste gången — att Bengt Gustavsson på något sätt, som jag hoppas omedvetet, talar med två tungor. Å ena sidan ger han uttryck för en positiv inställning till att förstärka försvaret, å andra sidan stämmer inte det han förordar med detta.
Herr talman! Jag förstår fuller väl att försvarsministern har besvärligheter att hushålla så att pengarna räcker till de uppgifter som riksdagen förra året beslutade att försvaret skall ha. Det kan inte vara lätt, med den inflationspolitik som har förts i det här landet under det senaste året. Det är svårt inom försvaret lika väl som på andra samhällsområden. Det beror också en hel del på vad man lägger pengarna på. Vi lade fram ett alternativt förslag, som innebar att påfrestningarna hade blivit mindre. Vad gäller frågan om stridsplanet B3LA har regeringen nu äntligen tillsatt en utredning med allsidig representation. I den frågan har försvarsministern tidigare rejält sagt, att om vi skall ha BILA måste det till nya pengar. Vi har hela tiden utgått från att det inte var realistiskt att kräva ett större anslag till försvaret än vad vi nu har gjort. Olle Göransson räknade i fjolårets försvarsdebatt ut att vissa negativa konsekvenser skulle uppstå, om man försökte klämma in B3LA inom den fastställda anslagsramen. Då sade försvarsministern helt rejält: Nej, vi skall ha pengar ovanpå ramen, om det skall bli tal om att utveckla detta projekt. Nu har det gjorts klart att det inte blir några nya pengar — regeringen lägger inte fram något förslag i den riktningen. Man har inte definitivt skrinlagt projektet, men man diskuterar såvitt jag förstår fortfarande om det skall vara möjligt att genomföra det inom den försvarsram som vi har. Om det inte är på det sättet — jag såg att försvarsministern ruskade på huvudet — varför i alla milda makters namn håller ni då intressenterna på sträckbänken? Varför säger ni inte klart ut att det inte blir någon utveckling av B3LA? För det är tydligen det ni menar, om ni nu inte är beredda att höja försvarsanslagen utöver den vida kostnadsram ni har fått igenom här i riksdagen.
Herr talman! Jag hade inte tänkt att vi skulle ha någon flygplansdebatt här, men eftersom Bengt Gustavsson har ställt frågan vill jag om också bara helt kort kommentera denna. I mitt huvudanförande berörde jag konsekvenserna av B3LA. Skillnaden mellan den summa som upptogs i budgetpropositionen förra året och den som angivits i år — dvs. vårt bud å ena sidan och socialdemokraternas å andra sidan — motsvarar den årliga utvecklingskostnaden för BJLA. Därför nämnde jag de konsekvenser som uppstod för arméns och marinens del. Jag har tidigare sagt att om B3LA skall utvecklas, är detta inte möjligt att genomföra inom nuvarande försvarsram. Jag kan upprepa detta i dag. Om så sker, får vi en snedbalans mellan de tre försvarsgrenarna. Den nytillsatta flygindustrikommittén är alltså ingen ny B3LA-utredning, eftersom detta projekt är väl utrett. Jag kan t.o.m. säga att det är bättre utrett än något motsvarande projekt blivit utrett under efterkrigstiden. Nej, vad vi skall utreda nu är konsekvenserna om vi inte utvecklar nytt flygplan. Man har tittat på frågan i andra utredningar, men vilken typ av flygindustri vi skall ha, hur den skall vara strukturerad och vad den skall kosta vet vi inte. Vi skall utreda om omställningen kan ske på ett sätt som gör det möjligt för företagen att överleva, om det är möjligt för oss i landet att ta till vara den tekniska kompetens som finns. Om en avveckling skall ske, måste vi se till att denna sker på ett för personalen anständigt sätt. Kommittén har för några dagar sedan fått direktiv om att vara färdig med sitt arbete redan i oktober månad i år, och den står inför många svåra problem. Eftersom kommittén även skall titta på en del sidoproblem, förutsätter jag att det mer eller mindre blir fråga om ett heltidsengagemang. Detta är en fråga som även från försvarspolitisk synpunkt är utomordentligt viktig. Det kan bli ett av våra stora industristrukturella problem. Om man kan ordna det så att utvecklingsarbetet kan leva vidare utan att det kostar mera pengar än som redan tidigare avsatts, anser jag att den åtgärd som regeringen nu vidtagit är klok och riktig.

Herr talman! Till den allmänpolitiska debatten skulle jag vilja foga några synpunkter med näringspolitisk anknytning. Svenskt näringsliv står inför långsiktiga anpassningsproblem. Visst har vi huvudbry med de mera kortsiktiga problem som hör ihop med den internationella lågkonjunkturen och med 1975-1976 års lönekostnadsexplosion. Men de problemen kan trots allt försvinna, om vi får litet tid på oss. Annat gäller för de mera långsiktiga anpassningsproblemen. För att komma till rätta med dem krävs dessutom ett radikalt nytänkande. De reella konsekvenserna av en ny ekonomisk världsordning håller på att tränga in i vardagsrummet i den svenska folkhemsidyllen. Ett stort antal länder med låg produktivitet och låga reallöner jagar hungrigt sina nya roller som konkurrenter på världsmarknaden till västvärldens industriländer. Därför håller vi just nu på att få en dramatisk omkastning i konkurrensfördelarna mellan olika branscher och företag. Vi har i vårt land reagerat på ett lika naturligt som på sikt felaktigt sätt inför de förlorade konkurrensfördelarna. Med subsidier av olika slag har vi försökt få hotade branscher och företag att överleva. Vi försöker alltså att försvara oss mot konsekvenserna av de förlorade konkurrensfördelarna. Det hjälper naturligtvis inte i det långa loppet. Tvärtom! Ju längre tid vi håller på att konservera i stället för att förnya, desto mera får vi i oss av Döbelns medicin. Ty förnyelse är på sikt det enda riktiga reaktionssättet på de förändrade konkurrensförhållandena. Vi måste vänja oss vid att släppa en del traditionella produkter och produktionsmetoder och i stället söka oss till nya produkter och produktionsmetoder som är konkurrenskraftiga med våra väsentligt högre löner. Men hur skall denna förnyelse gå till? I den frågan upplever vi f. n. ett mycket allvarligt risktagande. Samtidigt som vi i västvärlden anar historiska förändringar i den internationella ekonomins grunder, förutsättningar och strukturer, så har vi att brottas med de aktuella ekonomiska problemen. Den konventionella medicin som vi använder för de aktuella ekonomiska problemen kan vara till nackdel när det gäller möjligheterna att klara de mera långsiktiga anpassningsproblemen. Risk finns att den kortsiktiga politiken konserverar den gällande fördelningen av våra resurser, så att vi inte kan ta till vara möjligheterna att skynda på och underlätta strukturförändringen när konjunkturuppgången äntligen kommer. Lågkonjunkturer har en benägenhet att hos vissa politiker locka fram nya ingrepp som snart permanentas och som i en bättre konjunktursituation kan bli ett hinder i den marknadsmekanism som är ett nödvändigt redskap för att finna den förnyelse som måste till. Den aktuella situationen lockar lätt till inhopp och regleringar från fall till fall allteftersom kriser i företag och branscher lockar fram sådana. Det akuta medicinerandet döljer lätt vad framtiden kräver av aktivt utnyttjande av marknadsmekanismens fördelar. Vi glömmer lätt konsumtionsnyttan av den allmänt understödda marknadsekonomin. I stället stirrar vi, förblindade av kollisionen mellan de kortoch långsiktiga problemen, på den selektiva regleringsekonomin som en räddningsplanka, fastän den egentligen bara är en fallucka till marknadsfientliga störningar. Snart tvingar sådana störningar fram nya ingrepp, som i sin tur startar nya led i en kedjereaktion bort från den socialt förankrade marknadsmekanism som har lagt grunden till vårt välstånd. De generella och långsiktigt verkande näringspolitiska åtgärderna spelar en avgörande roll för att vi skall klara anpassningen till de internationellt förändrade förutsättningarna. Dessa allmänt verkande åtgärder kan beröra många olika områden. Det handlar om företagandets villkor över huvud taget. Och det handlar om skattepolitik, kreditpolitik, konjunkturpolitik, arbetsmarknadspolitik och mycket annat, som kan ge de utvecklande förutsättningarna för en modern och socialt förankrad marknadsekonomi. Det internationella framtidsperspektivet spelar en avgörande roll för utformningen av dessa politiska förutsättningar för näringslivets framgångsrika utveckling. I detta sammanhang vill jag särskilt peka på vårt behov av allmänna insatser när det gäller forskning och utveckling. Det finns tecken som tyder på att många av de problem som den svenska industrin nu möter delvis beror på försummelser i forskningspolitiken. Förmågan till innovation och utveckling är en avgörande faktor för en industristat. Många menar att den tekniska grundforskningen under de senaste, säg tio, åren kommit i skymundan för det mera kortsiktiga och praktiska utvecklingsarbetet. Det är lockande att söka syndabockar för dessa försummelser. Men det hjälper oss inte i framtidsarbetet. Så jag avstår från detta, alldeles särskilt som socialdemokraterna av allt att döma visat bot och bättring i sitt synsätt på behovet av forskningsoch utvecklingsinsatser. Forskningspolitiken hyser jag en särskild känsla för av det skälet att jag tror att vi där har en av de mediciner som gör det möjligt för oss att bättre anpassa oss till de förhållanden som den internationella utvecklingen tvingat oss in i. Det börjar bli mer och mer uppenbart att en hård satsning på avancerad teknologi är en av framgångsvägarna för ett återställande av den svenska industrins internationella konkurrenskraft. Det är ju på detta område som vi under senare år tappat det försprång som länge varit det kanske främsta inslaget i vår internationella profil. Det finns flera skäl för en rejäl insats när det gäller forskningen kring den mera avancerade teknologin. Den ger ofta uppslagsändar för utveckling av de mera specifika innovationer som grundforskningsresultaten kan ge upphov till och som också kan vara framlockade av en kunskap om marknadsutvecklingen, och då särskilt den internationella. En väsentlig utökning av forskningsinsatserna när det gäller den mera avancerade teknologin är naturligtvis också motiverad av det skälet att vi på vissa områden kommit att äga ett särskilt brett och djupt kunnande, som ger oss ett försprång i den internationella konkurrensen, och det försprånget får vi inte tappa. Även om det gör ont på vissa håll måste vi erkänna att kärnkraftsområdet är en av de intelligensindustrier där våra framtida internationella konkurrensförutsättningar är särskilt goda. I dagens infekterade energipolitiska debatt kan det för många vara svårt att se skogen för bara träd. Det vore högst allvarligt om den dagsaktuella kampsituationen på energiområdet skulle resultera i att vi skrotade ett kunnande i avancerad teknologisk produktion av samma slag som spelat en så viktig roll för vår sociala välfärdsutveckling och som kommer att göra det i väl så stor omfattning även i framtiden. Herr talman! De reformer som sedan mer än ett halvsekel byggt vårt välfärdssamhälle hade inte varit möjliga utan resurser. Resurser hade inte funnits i erforderlig omfattning för detta välfärdsbyggande om inte förutsättningar givits för en avancerad teknologisk produktion i stort och smått. Den del av vår välfärdsutveckling som mäts i löneoch pensionskuverten har vi kunnat kosta på oss tack vare konkurrensfördelarna av en avancerad teknologi. Den politiken får inte skrotas. Det vore asocialt. Den politiken måste utvecklas till sin roll i en ny ekonomisk världsordning. Sociala reformer kräver resurser. Resurser kräver näringsliv i utveckling.

Herr talman! Dagens ekonomiska situation, vilken har beskrivits på många olika sätt i debatten här i dag, bottnar i gamla synder. Den ena synden var att vi alltför länge stannade kvar inom valutaormen, vilket i realiteten betydde en successiv uppskrivning av den svenska kronan ganska långt över dess verkliga värde och som urholkade den svenska konkurrenskraften. Den andra stora synden var att svenska folket 1975 och 1976 beviljade sig alltför stora inkomstökningar. Resultatet ser vi nu. Svensk produktion har blivit för dyr, vår konkurrensförmåga har minskat, och bruttonationalprodukten sjönk i fjol med nära 2,5 96, vilket skall jämföras med en ökning på 3,5 26 i OECD-länderna som helhet. Sysselsättningsproblemen har med andra ord blivit allt svårare. Regeringen skall ha en eloge för att den verkligen tagit itu med problemen. Det viktigaste var kanske att vi lämnade valutaormen och genomförde två devalveringar under fjolåret. Men krafttagen mot sysselsättningsproblemen har också varit betydelsefulla. Arbetslöshet är ett oerhört slöseri, mänskligt och nationellt, och kan leda till politisk instabilitet. Att regeringen satsat stora summor på sysselsättningsfrämjande åtgärder och kreditgarantier har betytt att vi kunnat hålla många människor sysselsatta och att vi kunnat bibehålla vår produktionsapparat relativt intakt. Vi har undvikit en alltför snabb strukturomvandling. Men det gäller också att se till att strukturomvandlingen inte bromsas alltför mycket. Den speciella satsningen på den mindre och medelstora företagsamheten är också glädjande, eftersom den — det är min övertygelse — kommer att betyda en vitalisering av denna viktiga del av vårt näringsliv och av innovationsmöjligheterna. Det finns alltså många skäl för en viss optimism. Denna optimism kan emellertid inte dölja det faktum att det finns befogade anledningar till en viss oro. Jag skall bara ta några exempel. För någon tid sedan presenterade en utredning förslag till ny förtroendemannalag. Utredningen gled emellertid mycket lätt över kostnadsaspekten, vilket är förvånansvärt. Kan det vara rimligt att en utredning lägger fram ett ganska revolutionerande förslag utan att göra en grundlig analys av vad ett genomförande av detta förslag skulle kosta folkhushållet? Det är särskilt anmärkningsvärt i en tid då vår samhällsekonomi befinner sig i ett mycket prekärt läge. Enligt beräkningar, som inte gjorts av utredningen men som lämpligen hade bort göras av den, kommer det för den totala arbetsmarknaden att kosta sammanlagt ca 5 000 milj.kr. årligen. Har svenska folket verkligen under nuvarande förhållanden råd med denna nya belastning? Kostnaderna för detta förslag skulle ju årligen uppgå till nära 10 gånger det belopp som enligt dets.k. småföretagarpaketet skall användas för att stimulera hela den viktiga småföretagssektorn, som sysselsätter ca en miljon människor här i landet. Herr talman! Utan tvivel är det i dagens läge viktigare med 4 000 nya företagare än med 4 000 nya ombudsmän. En annan oroande sak är de stigande löneskatterna, som direkt motverkar fördelarna med devalveringen. Visserligen har ett f. d. statsråd i den förra regeringen sagt att svenska företagare inte skall klaga över löneskatterna eftersom vissa andra länder, exempelvis Italien, har högre löneskatter. Resonemanget förefaller mig en smula demagogiskt. Det är ju den totala kostnaden per arbetad timme — kontant lön, semesterlön och löneskatter — som är avgörande för konkurrenskraften i Västeuropas industriländer. I Italien ligger den totala kostnaden för arbetskraften betydligt lägre än i Sverige. Att de italienska löneskatternas andel av kostnaderna är större än i Sverige spelar ju inte så stor roll så länge totalkostnaden är markant lägre. Löneskatterna motverkar som sagt de vinster som vi har fått via devalveringen. Det är därför mycket oroande att vi tydligen kan räkna med betydligt högre lönebikostnader i framtiden. Visserligen sänks den allmänna arbetsgivaravgiften, men det hjälper inte särskilt mycket. Vi vet nämligen att det kommer att bli kraftiga höjningar av pensionskostnaderna, bl.a. därför att förtidspension av arbetsmarknadsmässiga skäl tycks öka starkt. Tyvärr har företagen en del av skulden till detta. När man på grund av höga kostnader har sett sig nödsakad att minska antalet anställda har det i många fall gått till så att man har försökt få personer över 60 år att gå i pension. Detta höjer samhällets pensionskostnader, och dessa kostnader täcker det allmänna genom höjda pensionsavgifter för företagen. Herr talman! Det låter som en trollformel när man säger att höjda sociala kostnader måste tas ur produktionen. Men denna trollformel är som alla andra illusionistknep bara en metod att förvända synen hos publiken. Det är ytterst konsumenterna som får betala kostnaderna genom högre priser. Men inte nog med det — den samtidigt försämrade svenska konkurrenskraften leder till nya sysselsättningsproblem och ökade krav på medborgarna för att hjälpa dem som drabbas av sysselsättningsproblemen. Från företagarhåll har jag ofta fått höra att företagarna gärna betalar för de sociala kostnader som direkt hänger samman med näringslivet. Men man reagerar starkt mot att belastas med andra sociala kostnader, vilka borde bäras solidariskt av alla i samhället. Jag hoppas verkligen att regeringen vill ha dessa företagarnas synpunkter i åtanke; all indirekt beskattning av näringslivet leder ju till högre kostnader, högre priser och högre inflation, eftersom lönebikostnaderna är en skatt på vår konkurrensförmåga och våra sysselsättningsmöjligheter.

När jag talar med företagare från mindre och medelstor verksamhet får jag ofta bevis på den försiktighet man visar när det gäller att nyanställa helt oprövad arbetskraft, dvs. ungdomar. Det beror på en olycklig utformning av en viss detalj i ÅmManlagarna. Genom den utformning som lagarna har fått får i runt tal 80 000 företagare inte möjlighet att provanställa ungdomar. Detta har påtalats många gånger, även i denna kammare, och regeringen har också tillsatt en utredning för att närmare granska och se över dessa problem. Jag undrar emellertid om det skall vara nödvändigt med en sådan tidsförlust, om man inte kan följa redan banade stigar i stället för att hugga sig fram genom den byråkratiska djungeln. Eftersom flera kollektivavtal möjliggör provanställning och eftersom företagare som får den s.k. 15-kronan för ungdom också har möjlighet att pröva helt oerfarna ungdomar, borde man kunna företa en provisorisk lagändring i avvaktan på utredningsresultatet. Det är ett krav som i dag ställs av åtskilliga tusental småföretagare som skulle kunna anställa ungdomar men som nu inte vill göra det. Naturligtvis löser inte en sådan här lagändring alla ungdomsarbetslöshetens problem, men det är ett steg på vägen. Kanske skulle ökade möjligheter till provanställning göra att 30 000 av 40 000 ungdomar kom ut i arbetslivet, och det vore en fin insats i dag. Herr talman! När det gäller skatteproblematiken vill jag, liksom moderata samlingspartiet har gjort i skilda sammanhang, allvarligt beklaga att marginalskattefrågan inte lösts. En marginalskatt på 50 26 i vanliga inkomstlägen skulle positivt stimulera till ökade arbetsinsatser. Vidare måste ett tak fastställas för marginalskatten så att alla medborgare — även de i litet högre inkomstlägen — får behålla åtminstone en del av sina inkomstökningar. Det måste löna sig att arbeta — för alla inkomsttagare. På ett område anser jag att vi måste satsa mer. Det gäller exporten. Förutom redan vidtagna åtgärder, såsom devalvering m.m., måste samhället än mer aktivt stöjda företagens exportansträngningar. Ett sätt att göra detta är att inrätta nya handelssekreterarkontor ute i världen. Vårt underskott i handeln med omvärlden kommer främst från tre olika områden. De siffror jag nu kommer att redovisa gäller tiden januari-oktober 1977. Det är de senaste siffror vi har tillgång till. Gentemot Västtyskland hade vi under den tiden ett minus på ca 7 miljarder kronor. Gentemot Sydostasien — med länder som Japan, Sydkorea, Taiwan, Malaysia, Hongkong och Singapore — hade vi ett minus på ca 3,3 miljarder kronor. Gentemot USA var vårt minus ca 1,7 miljarder kronor. Sydostasien är världens ekonomiskt och industriellt mest expansiva område i dag. Här har Sverige bara ett handelssekreterarkontor, nämligen det i Tokyo. Här finns goda exportmöjligheter för svenska företag, men de måste ibland ha det stöd som det officiella Sverige kan ge. Detta gäller självfallet främst de mindre företagen, som inte har de resurser som de stora koncernerna har när det gäller exportaktiviteter. Sverige får inte försitta chansen att aktivt delta i dessa länders industriella uppbyggnad. Senare blir det säkerligen svårare att komma in på dessa stora marknader, om vilka många länder i dag kämpar. Herr talman! Avslutningsvis vill jag konstatera att vi säkerligen har några hårda år framför oss då vi knappast kan vänta oss några reallöneförbättringar. Men ser vi på litet längre sikt finns det säkert mycket goda förhoppningar för att Sverige åter skall kunna inta en tätposition bland världens industriländer. Låt oss nu tillsammans arbeta för det!

Herr talman! Det vore väldigt intressant att få göra några kommentarer till Erik Hovhammars anförande, men med tanke på att talmannens klubba väl kommer att dunka kraftigt i bordet om jag inte relativt omedelbart börjar mitt egentliga anförande, inskränker jag mig till att dessförinnan säga följande. För det första fick jag ett intryck av att Erik Hovhammar på något sätt hade glömt att vi har en borgerlig regering. Det var ju en mycket mörk bild som han målade upp om företagens möjligheter att utvecklas i vårt land. Med de relationer som Erik Hovhammar har till regeringen borde han under den tid som regeringen varit verksam haft möjlighet att påverka, så att utvecklingen hade blivit en annan. För det andra gav herr Hovhammar den sittande regeringen en eloge. Men ii den elogen instämmer knappast de stora folkgrupperna, eftersom 1977 var det år då de breda folkgrupperna för första gången sedan 1920-talet fick vidkännas en verklig standardsänkning. Nej, i den elogen är det nog helt andra grupper i samhället som instämmer, herr Hovhammar. Under de senaste månaderna har varslen om permitteringar och nedlägg ningar nästan kommit på löpande band och accelererat hela tiden. I hela landet upplever i dag tiotusentals människor oro inför framtiden. Vi vet att många tragedier har inträffat under de senaste månaderna bland anställda som drabbats av arbetslöshet, men — herr Hovhammar — även för arbetsgivare, särskilt småföretagare, som i det längsta hoppats och trott på en ljusning men som tvingats att lägga ned sina företag. Det är heller inte svårt att ta fram exempel på hur den nuvarande arbetslöshetssituationen skapar svårigheter för många människor. Från Aftonbladet kan jag ge ett exempel på detta. Där är det Birgitta Nilsson, som under rubriken Att vara gift med en arbetslös bl.a. skriver: ”Han har sökt alla möjliga jobb. Skolvaktmästare, kontorist, maskinist, vårdare. På grund av alla motgångar på arbetsmarknaden den senaste tiden har hans tidigare så ljusa och utåtriktade person blivit allt dystrare. En av hans stora tillgångar här i livet, hans ljusa, öppna personlighet håller långsamt på att förvandlas till bristande kontaktförmåga och bristande självförtroende .

Herr talman! Arne Blomkvist beskyllde mig för att vara pessimist. Jag skulle vilja säga, efter att ha lyssnat till Arne Blomkvist, att jag tycker snarast att det är han som är den borne pessimisten i den här debatten. Jag försöker att vara realist, och det har jag givit uttryck för i skilda sammanhang. Arne Blomkvist sade att den regering vi nu har är väldigt passiv. Jag vill påstå att den här regeringen har gjort väldigt mycket bl.a. för att minska arbetslösheten. 15 000 milj.kr. satsades förra året för att minska arbetslösheten i Sveriges land. Ingen regering har tidigare gjort så stora ansträngningar i det avseendet. Småföretagarpaketet, som riksdagen fattade beslut om i december förra året, innebar över 5 000 milj.kr. till de mindre företagen, som sysselsätter många människor inte minst i glesbygderna. Det betyder säkert mycket för att trygga jobben i många företag, och jag tror det betyder väsentligt mer än att tillsätta 4 000 nya ombudsmän. Vi har den uppfattningen att med rätt politik kan vi på sikt se mera optimistiskt på framtiden. Men det kommer att ta en viss tid, och det gäller oss allihop, vare sig vi är anställda eller företagare. Vi sitter, Arne Blomkvist, i samma båt. Och det är ett gammalt känt tema, att om det går bra för företagen går det också bra för de anställda.

Herr talman! Erik Hovhammar påstår att jag är pessimist. Jag tror jag kan säga att jag har en sådan personlig läggning att jag är optimist. Men när vi nu har tillfälle att redovisa hur människorna lever, alldeles särskilt då i Skaraborgs län, så är det uppenbart att det blir en ganska dyster bild av den verklighet som många just nu upplever. Det gäller kanske inte minst den oro som man märker att människorna känner, när man är ute bland dem. Vad jag säger är alltså inte något uttryck för pessimism, utan det är ett försök att skildra den verklighet som människorna just nu upplever. Sedan vill jag gärna säga att jag har inte kritiserat den arbetsmarknadspolitik som regeringen fört. Det har tidigare framhållits av vår partiordförande att det är en socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik, och det är alldeles uppenbart att det är en politik som kostar pengar. Men vad man saknar, herr Hovhammar, är just det som Holger Bergqvist tidigare var inne på, när han berörda verkligt centrala och viktiga problem — detta att satsa mot framtiden. Då krävs det beslut, och här finns några områden som jag skulle kunna peka på. Energifrågan exempelvis är ju en fråga som är central för hela vårt land, men på grund av den splittring som råder inom regeringen har man inte kunnat fatta de avgörande besluten inför framtiden och därmed inte heller kunnat göra de satsningar som varit nödvändiga. När det gäller företagen och näringslivets framtida utveckling försöker herr Hovhammar undervärdera det förslag om en strukturfond som vårt parti har lagt fram. Det är ju en fond som sannerligen inte skall användas av några ombudsmän, herr Hovhammar. Det är pengar som skall användas för näringslivets utveckling, och jag räknar med att det också kommer att gälla det område som herr Hovhammar är engagerad i, nämligen glasindustrin, om så skulle vara nödvändigt. Pengarna kommer att satsas helt och hållet på näringslivet. Herr Hovhammar försöker formulera detta med de 4 000 ombudsmännen på ett sådant sätt att det skall vara negativt. Det är människor som arbetar inom våra demokratiska organisationer, herr Hovhammar, och som sannerligen gör sitt för att demokratin i vårt land skall utvecklas.
Herr talman! Det gläder mig att herr Blomkvist nu anslår en mera optimistisk ton. För min egen del brukar jag vara optimistisk, det måste man vara om man är egenföretagare. Jag tycker att det är felaktigt att efter bara några månader skylla allt på den nuvarande regeringen. Ni måste också, herr Blomkvist, ta er del av ansvaret, eftersom ni har suttit i regeringsställning i över 40 år.

Herr talman! Erik Hovhammar sade att han är glad över att Arne Blomkvist andas mera optimism i det senaste anförandet. Det berodde, herr Hovhammar, på att jag hade tillfälle att ta upp några av de förslag som vår riksdagsgrupp lade fram, där det verkligen andas en optimism inför framtiden. Det är ett framåtsyftande program. Där kan man sannerligen märka att vi tror på vårt land och dess utveckling. Men det är klart att jag skulle vara mycket mera optimistisk, herr Hovhammar, om vi hade en regering som kunde förverkliga detta program.

Herr talman! En förutsättning för en positiv utveckling i vårt samhälle är ett decentraliserat näringsliv, där de mindre och medelstora företagens utvecklingsmöjligheter tillvaratas. Ett bättre utnyttjande av resurserna och utvecklingsmöjligheterna inom småföretagen kommer att förbättra hela det svenska näringslivets utveckling. Det finns inom småföretagarsektorn outnyttjade möjligheter att öka produktionen och sysselsättningen. De mindre och medelstora företagen, företag med mindre än 200 anställda, svarar för ca hälften av sysselsättningen i riket, och för en aktiv regionalpolitik har de också en avgörande betydelse. Jag vill därför med tillfredsställelse konstatera de mycket positiva åtgärder för denna del av vårt näringsliv som den s.k. småföretagspropositionen innebär. Det är första steget i en aktiv näringspolitik för ett effektivare näringsliv. Av stort värde är också att man så klart värderar denna företagsgrupps stora betydelse för sysselsättningen, för ekonomi, dess regionala betydelse och dess förmåga till nya idéer och teknisk förnyelse. Jag tror att detta har en stor betydelse för att skapa den framtidstro för företagen som är så betydelsefull när det gäller att våga satsa på investeringar och planering för en ökad utveckling. Det är också viktigt för att skapa intresse och för att man skall våga satsa på nya företag. Vi har haft en mycket låg nyetablering, och med tanke på framtiden är det nödvändigt att den ökar. Åtgärderna för att befrämja de mindre företagens utveckling innebär en medveten satsning på produktionsfaktorn ”vilja och förmåga till företagande”: För Skaraborgs läns del är denna inriktning av näringspolitiken betydelsefull, då en mycket stor del av länets näringsliv utgörs av mindre och medelstora företag. Mot denna bakgrund står det helt klart att de nya regionala utvecklingsfonderna blir viktiga näringspolitiska instrument. Fonderna skall samordna och effektivisera de olika statliga insatserna. Genom en kombination av kreditgivning och konsultinsatser kan fonden verka för företagsutveckling och ökad sysselsättning. Genom detta skapas förutsättningar för att företagsmiljön förbättras. Större insatser kan göras för att komma till rätta med regionalpolitiska och strukturella problem i länet. Medelstilldelningen från staten ökas kraftigt samtidigt som det landstingskommunala huvudmannaskapet skapar ett länsengagemang och ett länsintresse för nya resursinsatser. Utvecklingsfondens handlingsprogram skall utarbetas med utgång från länsprogrammet. Det är helt i linje med den näringspolitik som centern arbetat för, eftersom den ger möjligheter till decentralisering av resurser och beslutanderätt. Den regionala utvecklingsfonden börjar sin verksamhet den 1 juli i år och blir ett värdefullt verktyg för utveckling och differentiering av Skaraborgs industri. Den utdragna lågkonjunktur som vi har kräver stora insatser för att klara sysselsättningen, inte minst under innevarande vinter. Såväl under detta budgetår som kommande sker också en stark satsning på sysselsättningsfrämjande åtgärder. Strukturproblemen har inte drabbat länet så hårt. Undantaget har varit tekoindustrin, där i synnerhet Skövde och Falköpings kommuner drabbats hårt. Det har skett en försämring av sysselsättningsläget i länet under det senaste året, och särskilt allvarlig är den ökade ungdomsarbetslösheten. Vi har till industriministern och industridepartementet redovisat detta och framfört förslag till åtgärder för att förbättra sysselsättningen i länet. Det gjordes inför industriminister Åslings besök i länet i förra veckan, då det ytterligare gavs tillfälle att informera och diskutera dessa frågor med industriministern. Jag vill därför nu endast peka på några av de problem som är aktuella för länet. De kommuner som drabbats hårdast är Skövde, Tibro och Falköpings kommuner. Delvis är detta en följd av ett ensidigt näringsliv i dessa kommuner, och arbetet på en ökad differentiering är därför en angelägen uppgift. Positivt för Skövde var industriministerns besked att på nytt ta kontakt med Eisers ledning och tillsammans med representanter för de anställda och Skövde kommun på nytt diskutera förutsättningarna för fortsatt drift vid Brasons fabrik. Framställning har gjorts till regeringen om att Falköpings kommun, som har drabbats hårt av tekokrisen, temporärt skall hänföras till den s.k. grå zonen. Den uppfyller inte de kriterier som regeringen ställt upp för detta, men vi noterar med tillfredsställelse beskedet att det finns möjligheter att gå in med punktinsatser, lokaliseringsstöd m.m. för nya projekt. Det är angeläget att komma fram med nya projekt för att ge ökad sysselsättning. Såväl på länssom på kommunplanet arbetas det intensivt på detta. Tibros näringsliv domineras av möbelindustrin, och den positiva utveckling denna tidigare har haft har brutits. En hårdare konkurrens från importen och det minskade bostadsbyggandet är två orsaker till avsättningssvårighe terna. Det ökade bostadsbyggandet som skall ske under året bör ge en bättre avsättning på hemmamarknaden. För att trygga sysselsättningen måste en ökad satsning ske för att öka exporten av möbler. De stora insatser som möbelindustrin i Tibro gör för att öka exporten måste få ett kraftigt stöd från såväl länets som statens sida. Exportfrämjande åtgärder för länets industri är en viktig del i arbetet för att trygga sysselsättningen. Det stora flertalet av företagen inom länet avsätter sina produkter i landet. Många har produkter som skulle kunna säljas på export om man hade en effektiv marknadsföring. Skaraborgs län genomför sedan drygt ett år ett speciellt program för exportstimulerande åtgärder. En särskild grupp har bildats med uppgift att initiera, planera och genomföra exportstimulerande aktiviteter i länet. Industriministern hänvisade i den förut nämnda propositionen till detta initiativ som exempel på intressanta program för exportstimulerande åtgärder. Syftet är att tillvarata de exportmöjligheter som finns inom de mindre företagen och därmed ge ökad sysselsättning. Ett brett program har genomförts utan alltför stora kostnader. Nu förbereds åtgärder för att åstadkomma en samverkan mellan de mindre företagen och storföretagen i länet. För detta erfordras emellertid ett omfattande inventeringsoch utredningsarbete. Målet är att få till stånd en effektiv samverkan. Mot bakgrund av det omfattande exportstimulerande program som genomförs i Skaraborg måste det anses värdefullt om programmet kan fullföljas med det utredningsarbete som nämnts. Kommer detta projekt till stånd kan det tjäna som en förebild för andra regioner. Vi har i motion föreslagit att statliga resurser ställs till förfogande för att genomföra denna försöksverksamhet. När många av våra traditionellt starka exportnäringar har så stora svårigheter som de nu har, måste mer satsning ske för att finna nya möjligheter att öka vår export. Skaraborg är också ett utpräglat jordbrukslän. Den nya jordbrukspolitiken med dess inriktning på att stärka familjelantbruket är positiv för vårt län där familjejordbruket är den dominerande företagsformen.

Herr talman! När man hör Ingemar Hallenius skulle man — om man vore stor optimist — kunna vara glad i kväll för alla de förtjänstfulla åtgärder som centerpartiet vid slutna partisammanträden hemma i länet tydligen dryftar med industriministern. Men det tråkiga, Ingemar Hallenius, är att vi inte ser någonting av detta i den offentliga debatten. Vad ni har avhandlat med industriministern i Falköping och Skövde och som inte kommer till offentlighetens kännedom annat än genom en summarisk redovisning här i kammaren har vi mycket liten glädje av. När Ingemar Hallenius försöker teckna denna ljus bild av länets möjligheter, är jag ganska förvånad, eftersom han ändå var närvarande vid den sammankomst vi hade hos landshövdingen innan vi började riksdagsarbetet i år. Där fick vi verkligen en redovisning som talade tvärtemot de synpunkter som Ingemar Hallenius här har framfört. Som många tidigare talare har framhållit har vi kunnat konstatera, att sedan vi senast 1932 hade en borgerlig regering i landet är det nu första gången som vår BNP minskar. Tidigare har vi alltid i detta land lyckats att med gemensamma krafter år från år öka den gemensamma kaka vi haft att dela på. Samtidigt som vi konstaterar att vår gemensamma kaka krymper har landets löntagare också drabbats av standardsänkningr, som är ett direkt bevis för att fördelningspolitiken nu styrs av helt andra intressen än under den tid socialdemokratin hade ansvaret för den ekonomiska politiken i vårt land. I en situation med krympande nationella tillgångar och ökade bördor på medborgarna är det viktigare än någonsin att såväl tillgångarna som bördorna fördelas så rättvist som möjligt mellan olika samhällsgrupper. Sker inte detta utan stora grupper av vårt folk upplever fördelningspolitiken som orättvis, då kommer det att bli utomordentligt svårt att vinna förståelse för den ekonomiska åtstramning som är nödvändig för att föra vårt land ur denna djupa ekonomiska kris. Vi kan notera att 1977 blev ett mycket dåligt år för den svenska ekonomin. Den borgerliga regeringens första år har kännetecknats av idel brutna vallöften. Priserna har stigit i en takt som sällan tidigare, skatterna stiger, arbetslösheten ökar, och oförmågan att fatta beslut, exempelvis om energipolitiken, kan få förödande konsekvenser för vår sysselsättning och välfärd. Det har talats om det höga kostnadsläget — det har diskuterats alldeles för en stund sedan. Huvudsakligen har man angripit löntagarna för att de har tagit ut för mycket. Men det finns väl anledning att erinra om att det alltid är två parter som undertecknar ett avtal. Skulle nu arbetskostnaderna vara för höga, måste rimligtvis också arbetsgivarna ta sin del av ansvaret, eftersom också de har satt sina namn under det ingångna avtalet. Man skyller vidare på den internationella lågkonjunkturen, och man har framför allt — det har skett också i den här debatten — försökt skylla på den gamla regeringen och sagt att den skulle bära huvudansvaret för våra problem i dag. Det går inte att skylla ifrån sig längre. Nu har regeringen lagt fram sin andra budget, och den är helt präglad av borgerlighetens ideologi, om man nu har någon. Nu måste regeringen fullt ut ta ansvaret för sin egen politik och sina egna handlingar. Det är nämligen inte många som tror på det som regeringspartierna försökt göra gällande, nämligen att socialdemokratin under 44 år i regeringsställning skulle ha lyckats gömma undan så mycket elände och så många problem, som skulle komma i dagen först när vi fick en borgerlig regering i landet. Det märkliga är att regeringen nu helt enkelt tycks acceptera den utveckling som är på väg utan att göra någonting annat än att i stort sett hänvisa till de åtgärder som har vidtagits. Och där kan vi ge en eloge på ett område: Man fullföljer den socialdemokratiska politiken på arbetsmarknadens område. I övrigt framställs tre genomförda devalveringar, momshöjning och därmed följande standardsänkningar för stora grupper medborgare som verkliga bedrifter från regeringens sida. Det är med denna s.k. åtstramningspolitik, plus fromma förhoppningar om att några andra nationer i industrivärlden skall ge oss draghjälp, som regeringen nu passivt avvaktar händelsernas vidare utveckling. Mot detta sätter vi socialdemokrater, som har nämnts så många gånger här idebatten, en satsning på en offensiv och framåtriktad ekonomisk politik. Det är främst tre områden man måste satsa på: Vi måste för det första få fler människor i meningsfulla jobb. För det andra måste vi se till att vi på nytt får fart på exporten och klarar jobben inom exportindustrin. Den tredje och kanske viktigaste uppgiften är att på nytt åstadkomma ett uppsving då det gäller industriinvesteringarna och på nytt återge människorna framtidstron — detta gäller såväl företagare som löntagare. Vårt land har helt enkelt inte råd med en 15-procentig nedgång av investeringarna i industrin två år i rad. Vi vill alltså ha en helt annan färdriktning för den ekonomiska politiken än vad den borgerliga regeringen står för. Vi vill satsa på fullt kapacitetsutnyttjande av våra resurser och satsa på framtida forskning och utveckling. Det här stämmer ganska bra. Vi är inte ensamma om att kritisera regeringen på detta område.

etc. — må det vara en förlåtet, om man börjar hysa dubier om det vettiga i en sådan ekonomisk-politisk linje. Man kan inte undgå att reflektera över vilken enorm förlust samhället gör i form av minskad bruttonationalprodukt, försummade investeringstillfällen och förlorade marknadsandelar för vår export och undra över om det inte vore möjligt och rimligare att försöka sätta de outnyttjade produktionsresurserna i arbete. Vad skulle man inte vinna på om nu sysslolös eller undersysselsatt arbetskraft skulle ha meningsfulla jobb, om den nu starkt underutnyttjade industriella kapaciteten kunde tas i anspråk och om man kunde tillhandahålla en rimlig kreditfinansiering för utvecklingsbara företag.” Så långt Bankföreningens ordförande herr Thunholm. Det är förvisso tänkvärda ord, och man kan onekligen fråga sig: Om nu regeringen av prestigeskäl inte vill lyssna till oppositionen i dessa allvarstider, varför skall den då inte åtminstone kunna lyssna till Bankföreningens ordförande Lars Erik Thunholm, som framför precis samma synpunkter som vi? Så till några frågor som har berörts av Arne Blomkvist. Det gäller först sysselsättningen i vårt eget hemlän — Skaraborg. Arne Blomkvist har här genomgående redovisat de problem vi har där, varför jag inte behöver upprepa siffrorna. Men nog var vi bekymrade när vi fick interpellationsdebatten med industriministern den 13 januari och han där bara hänvisade till att det är lågkonjunkturen som är orsaken till bekymren och menade att också skaraborgarna får finna sig i att få bekymmer med sin industri. Där kommer jag tillbaka till situationen för mindre och medelstora företag som Ingemar Hallenius var inne på. Det spelar ju ingen roll om ni lägger fram 10 eller 20 eller 30 småföretagarpaket som innehåller hur fina lösningar som helst, om ni samtidigt genom en inhemsk åtstramningspolitik slår undan benen på den hemmamarknadsindustri som är hänvisad till hemmamarknaden för att få avsättning för sina produkter. Det är just den typen av industri — byggmaterialindustri, möbelindustri osv. — som vi har i Skaraborgs län. Avsättningsmöjligheterna för dessa industrier sviktar när köpkraften på ett markant sätt dras ner hos de många löntagare och kunder som skulle köpa varorna. Rent allmänt kan vi nog säga att vi ändå kan skatta oss lyckliga i Skaraborg, i varje fall i ett avseende, nämligen därför att vi hann lösa problemen i Hällekis innan den nya regeringen tillträdde. I Hällekis växte den nya Rockwoolfabriken upp, som kommer att ge jobb åt dem som friställdes vid Cementa då privatkapitalet svek det lilla samhället. Detta är resultatet av en gemensam satsning av stat, kommun och de anställda i Hällekis. Staten nödgades gå in och överta hela Rockwoolkoncernen och dessutom satsa över 60 milj.kr. i lokaliseringsstöd för att hindra att samhället vid foten av Kinnekulle helt skulle ödeläggas. Det är så det skall gå till när man tvingar privatkapitalet att ta sitt sociala ansvar samtidigt som man med statliga insatser löser problemen i en bygd! Med det svaga intresse som den borgerliga regeringen visat för problemen i Skaraborg tillåter jag mig — och många med mig —- att tvivla på att den frågan skulle ha kunnat lösas på detta lyckliga sätt under den nuvarande regeringens domvärjo. Allra sist, herr talman, några reflexioner kring en fråga som visserligen har särskilt stort intresse för vårt län men som också är betydande för hela vårt land. Arne Blomkvist snuddade vid den: det är Ranstadsfrågan. Det har gått många turer hemma i vårt län i det ärendet. Samtliga partier utom det socialdemokratiska ville — i varje fall under valrörelsen — ge sken av att man skulle säga nej till mineralbrytning i Ranstad, i syfte att skaffa sig sympatier hos vissa väljaroch miljögrupper inför valrörelsen. Den borgerliga majoriteten i de berörda kommunerna var nu tvingad att uppfylla sina vallöften och utnyttjade — visserligen under en del krumbukter — sin vetorätt och sade nej till Mineralprojekt Ranstad. I likhet med Arne Blomkvist har jag uttalat stort intresse för och emotser med stor spänning den proposition som nu skall läggas fram i detta ärende av industriministern. Men jag befarar nu att denna spänning dess värre kommer att få sin upplösning i intet. Industriminister Åsling har nämligen vid ett besök i Skaraborg inför pressen deklarerat att skifferbrytning av någon betydelse inte skall äga rum i Ranstad. Framtagning av något uran kan det inte bli tal om där, men forskning skall det bli, har industriministern sagt. Vad skall man då forska i, om man inte får bryta skiffer? Jo, man skall forska i de gamla avfallshögarna. Därigenom tror man sig kunna finna ut hur alunskifferns samtliga värdefulla beståndsdelar skall kunna tillvaratas. Var det möjligen hos centerpartisterna nere i Skaraborg som herr Åsling fick tipset om denna utomordentligt strålande idé? Jag för min del kan inte betrakta detta annat än som en praktfull västgötaklimax i dubbel bemärkelse, i varje fall då det gäller möjligheten att klara sysselsättningen för dem som nu är anställda i Ranstad. Nu hoppas jag verkligen, mot bakgrund av industriministerns uttalande, att övriga partier i regeringen, som förhoppningsvis har större ansvar för sysselsättningen och energiförsörjningen i landet, är beredda att söka göra någonting bättre av detta. Frågan är nämligen viktig inte bara för vårt län utan för hela nationen. Herr talman! Jag utgår ifrån att det majoritetsbeslut beträffande remisssvaret om Mineralprojekt Ranstad som dock togs i länsstyrelsen och landstinget i Skaraborgs län skall fullföljas av de partier som stod för det beslutet.
Herr talman! Paul Jansson sade att det hölls slutna partimöten när industriminister Åsling besökte Skaraborgs län. Men så var ingalunda fallet. Inför industriministerns besök och presskonferensen hade ett omfattande material om länets problem sammanställts. Materialet behandlade framför allt Skövde, Tibro och Falköpings kommuner. På kvällen hade man ett offentligt möte i Skövde där bl.a. företrädare för de anställda på Brasons hade möjlighet att framföra sina synpunkter till industriministern. Jag tyckte att de gjorde det på ett utomordentligt bra sätt. Det var alltså ingalunda något slutet partimöte, Paul Jansson, utan det var en klar redovisning av material till press och radio, och det var ett offentligt möte. Jag sade också i mitt tidigare anförande att sysselsättningsläget i länet är allvarligt och att det krävs insatser. Men om vi ser på förutsättningarna för framtiden tror jag att vi kan vara eniga om att dessa är goda för Skaraborgs län med den företagsstruktur vi har där under förutsättning att vi får en aktiv näringspolitik som tillvaratar de mindre och medelstora företagens möjligheter. Småföretagarpaketet är ju ett första steg i den riktningen. Genom detta ges ökade möjligheter för nyetablering, och vad som också är viktigt är att det underlättar generationsväxlingarna, vilket är viktigt inte minst med tanke på de många familjeföretag som vi har i vårt län. Insatser av den här typen kommer att förbättra näringslivets möjligheter.
Herr talman! Man blir inte mycket klokare efter Ingemar Hallenius senaste inlägg. Det var ändå så, Ingemar Hallenius, att när vi redovisade siffrorna beträffande sysselsättningen i Skaraborgs län i samband med interpellationsdebatten med industriministern här i riksdagen, då valde samtliga centerpartister på länsbänken att inte vara närvarande och höll sig utanför kammaren. Det hade varit intressant om de här frågorna i stället för att diskuteras på slutna partimöten hade kunnat diskuteras tillsammans med er och industriministern här i riksdagen, men då höll ni er borta. Det faktiska förhållandet är ändå följande, Ingemar Hallenius: 1976 hade vi ca I 000 arbetslösa i Skaraborgs län. I december månad 1977 var motsvarande siffra över 3 000, varav 1030 ungdomar. Det är ett mycket märkligt förhållande att under den socialdemokratiska regeringens tid klagade centerpartisterna i Skaraborgs län ständigt och jämt på att regeringen gjorde för litet för länet. Då hade vi en god sysselsättning jämfört med vad vi har nu. När sysselsättningen minskat med 2 000 personer på ett år och varslen ökat med nästan 100 96 på ett år tycker centerpartisterna på Skaraborgsbänken plötsligt att vi har en mycket god arbetsmarknadssituation i Skaraborgs län. Hur kan det komma sig? Detta måste Ingemar Hallenius verkligen klara ut. Så är det faktiska förhållandet, och det försöker vi socialdemokrater med förslag till olika åtgärder att göra någonting åt. Det är bra att ni har tagit upp frågan om Brasons med industriministern. Gösta Signell tog också upp den frågan med industriministern i interpellationsdebatten. Men då svarade industriministern att de problemen fick företaget sköta. Det skulle vara ministerstyre om jag skulle lägga mig i det — ungefär så föll industriministerns ord. Har ni fått honom på andra tankar så är det OK. Vi har emellertid väckt en motion med Gösta Signell som första namn, där vi kräver att staten, som ägare av Eiserkoncernen, i vilken Brasons ingår, skall förhindra nedläggning av företag. Rösta på den motionen och se till att den övriga borgerligheten i riksdagen också gör detsamma, så klarar vi det här problemet.
Herr talman! Jag hade inte möjlighet att närvara vid interpellationsdebatten eftersom jag inte befann mig i riksdagen vid det tillfället. Annars hade jag varit med. Paul Jansson återkommer till sitt tal om de slutna partimötena när Nils Åsling var nere i länet. Det var ett offentligt möte. Det annonserades som ett sådant, så även Paul Jansson hade varit välkommen att delta. Jag har i mitt anförande här i dag klart redogjort för den situation som råder för näringslivet i Skaraborgs län liksom för att vi har ett besvärligt sysselsättningsläge. Detta har vi också redovisat i det material som gått in till departementet. Men vi har goda förutsättningar för framtiden med en aktiv näringspolitik.
Herr talman! Sysselsättningen i Skaraborgs län blir säkert inte bättre för att Ingemar Hallenius flera gånger upprepar vad han sagt förut. Det blir inte jobben fler av. Jag har ställt några frågor, Ingemar Halllenius, som jag vill ha svar på. Den första frågan lyder: På vilket sätt tänker ni ta er an problemen när det gäller Brasons och se till att regeringen verkligen tar sitt ansvar med tanke på att staten är ägare till Eiserkoncernen? Den andra frågan lyder: Hur kan det komma sig att centerpartisterna på Skaraborgsbänken nu anser att sysselsättningsläget är bättre när vi har över 3 000 arbetslösa i länet och en nästan 100-procentig ökning av varslen än vad det var tidigare under den socialdemokratiska regeringen? Vad är det som har hänt eftersom centerpartisterna så radikalt ändrat uppfattning?